Herr talman! Först bara ytterligare en kommentar beträffande ikraftträdandet. En expeditionsministär kan naturligtvis jobba vidare med de beslut som riksdagen har fattat. Den kan ta uppföljningsbeslut på grundval av riksdagsbesluten. Där finns det inga hinder för vad en expeditionsministär kan göra. Men det var en annan fråga som jag inte hann ta upp i min förra replik. I ett om att folkpartiet skulle ha gjort detta till en kabinettsfråga. Jag vet inte om det var det som Eva Winther åsyftade när hon talade om att jag brydde mig om rykten. Jag skulle vilja fråga Eva Winther: Kommer folkpartiledamöterna att avgå ur regeringen om den här omröstningen går på samma sätt som omröstningen gick i våras i denna fråga? Detta är ju viktigt, inte bara därför att vi kanske är litet nyfikna på vad som händer utan också för själva omröstningens skull. Det finns ju uppenbarligen i den här salen åtminstone en person som kan tvingas rösta mot sitt samvete, en person som har sagt: Jag har hellre min regering än jag följer min uppfattning. Det kan kansket.o.m. hända att det finns fler än en som har de här funderingarna i kammaren. Därför är det självfallet viktigt för oss att veta om folkpartiet har ställt s.k. kabinettsfråga i regeringen — om man kommer att avgå om röstningen går emot det egna förslaget. Det har betydelse för de människor som nu känner att de måste köra över sin egentliga uppfattning. Jag skulle gärna vilja höra Eva Winthers kommentarer till den frågan.

Herr talman! Nu kom det alltså tillbaka — detta att jämställdhetsombudet skall arbeta på den icke avtalsbundna delen av arbetsmarknaden. I mitt första inlägg sade jag att jag inte kan se något hinder för att de fackliga organisationerna verkar och tar till vara sina medlemmars intressen också på den icke avtalsbundna delen av arbetsmarknaden. De som arbetar där är ju oftast fackliga medlemmar. Vi har ju nu en lag även på detta område som facket skall kunna arbeta med. För det är väl inte meningen att facket skall arbeta med avtalen och jämställdhetsombudsmannen med lagen? Jag nämnde också att facket faktiskt också har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågorna långt innan det fanns både lag och avtal. Det är alltså fullt möjligt. Jag frågade Eva Winther hur jämställdhetsombudet skall kunna arbeta ute på de små arbetsplatserna på ett bättre sätt än de fackliga organisationerna. Dessa har stora kanslier, de har en rikstäckning med förbundsavdelningar och de har också, som i SIF:s fall, folk som arbetar enbart med jämställdhetsfrågor ute på förbundsavdelningarna. Jag menar att de har större möjligheter att arbeta med dessa frågor på de små arbetsplatserna, även om det inte finns kollektivavtal. Nu har de också en lag att arbeta med.
Herr talman! Ja, Anna-Greta Leijon, jämställdhetsfrågan är oerhört viktig för folkpartiet. Vi har jobbat för jämställdhet mellan män och kvinnor under många år. Som det ser ut i samhället i dag får vi nog fortsätta att arbeta för det, och det kommer vi att göra. Men vi räknar faktiskt med att alla här i kammaren som står bakom regeringsförklaringens ord — att vi skall lägga fram en lag om jämställdhet mellan män och kvinnor — sluter upp bakom detta förslag. Avslutningsvis: Folkpartiet i regeringen arbetar för att påverka i enlighet med vår ideologi om frihet och rättvisa, om solidaritet med de svaga och utstötta grupperna i samhället, om närdemokrati och medbestämmande för de många människorna i vårt land.

Herr talman! För ett halvt år sedan stod vi också här, i stort sett samma människor, diskuterande samma lag, betygande bristerna på jämställdhet på olika områden inom samhället. Även då var vi överens om att ännu är det långt till målet: ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter, där kvinnor och män har lika lön och lika möjligheter till arbete Nr 52 — ett samhälle där kvinnor och män delar på ansvaret för försörjningen och hemarbetet, för barnomsorgen. I dag är de formella hindren för att kvinnor och män skall kunna forma sina liv efter egna önskemål och förutsättningar få men de praktiska desto fler. I dag går många kvinnor miste om den stimulans och tillfredsställelse ett arbete innebär, och många män går miste om den glädje och gemenskap det ger att vara tillsammans med barn och familj. För att nå ett jämställt samhälle krävs det kraftfulla insatser på en rad områden. Det behövs en sysselsättningsplanering, en samordnad regionaloch näringspolitik, en förändrad socialoch familjepolitik. En rad arbetshinder måste undanröjas. Bristen på barnomsorg, som redan har diskuterats här, är ett av dem. Trots en kraftig utbyggnad av barnomsorgen under senare år finns det fortfarande tusentals barn i vårt land som inte har någon eller bristfällig barnomsorg. Många människor och framför allt kvinnor tvingas till långa tjänstledigheter, till deltidsarbeten med ofta otrygga anställningsförhållanden därför att samhället inte ställer upp med barnomsorg. Det finns också andra arbetshinder såsom dåliga kommunikationer, felaktig bebyggelseplanering och dåliga arbetsmiljöer. En politik för jämställdhet måste vara en del av en allmän politik för jämlikhet mellan alla människor. Kvinnor i olika samhäll ser är inte jämlika. Det är de sämst ställda kvinnorna som hårdast drabbas av bristen på jämlikhet. Arbetet för jämställdhet måste därför enligt min mening i första hand inriktas på de kvinnor som lever under de besvärligaste förhållandena. Nöjer man sig med liberala reformer, behåller de som redan från början hade det bäst ställt sitt försprång eller rent av ökar det. Välutbildade kvinnor från miljöer med goda sociala och ekonomiska förutsättningar kan kanske nå betydande framgångar, men det blir ingen förbättring för den majoritet av kvinnor som har sämre förutsättningar. Jämställdhetsarbetet måste därför genomsyra alla samhällsområden och inte begränsas till att enbart gälla något sakområde. Det lagförslag vi i dag diskuterar behandlar ett område — arbetsmarknaden. Arbete åt alla är en grundläggande mänsklig rättighet och ett av de viktigaste områden där ojämlikhet råder i dag men förvisso inte det enda området. Precis som jag sade förra gången vi diskuterade lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden får inte jämställdheten begränsas till lagen, inte till någon jämställdhetskommitté eller kvinnoorganisations arbete. Jämställdhet är mycket mer än så. Det känns inte s kilt meningsfullt att ett halvt år efter det att vi fattat tälldhet åter lägga ner arbete på att beskriva hur illa ställt det är med jämställdheten och samtidigt åter berätta om allt arbete som de fackliga organisationerna utför på området. Det borde vid det här laget vara väl känt, men det verkar som om man inte vill erkänna detta. Det känns också onödigt att här behöva orda om den svenska traditionen på arbetsmarknaden, som innebär att det i första hand är arbetsmarknadens 159 parter som själva genom avtal reglerar förhållandena i arbetslivet. Samhället skall därför i enlighet med detta i största möjliga utsträckning avstå från att blanda sig i parternas sätt att träffa avtal och i avtalens utformning. Om det däremot visar sig att avtalsvägen inte ger tillfredsställande resultat kan man pröva lagstiftning. Men det är först då som det är befogat. Jämställdhetsarbetet måste bygga på konkreta åtgärder direkt ute på arbetsplatserna. Det är de lokala fackliga organisationerna som genom påverkan och i samarbete med företagsledningarna skall vidta de åtgärder som på sikt måste leda till ökad jämställdhet. Vi har redan ett avtal som förbinder arbetsmarknadens parter att på alla sätt verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Avtalet är slutet mellan SAF och LO och mellan SAF och PTK. På det statliga området har en jämställdhetsförordning utfärdats. När det gäller de kommunanställda så har förhandlingar om ett jämställdhetsavtal pågått länge. Men man har redan 1977 gått ut med rekommendationer till kommuner och landsting att verka för jämställdhet. I det gällande avtalet har parterna att verka för likvärdiga anställningsoch utbildningsmöjligheter samt att kvinnorna skall erhålla samma möjligheter till ansvarsoch meningsfyllda arbetsuppgifter som män. För att förverkliga intentionerna i jämställdhetsavtalet har LO och PTK utarbetat ett omfattande åtgärdsprogram med förslag till riktlinjer för hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas när det gäller personalplanering, rekrytering, introduktion, arbetsorganisation och arbetsmiljöfrågor. Programmen har förts ut till de olika förbunden och de lokala fackliga organisationerna. Ett aktivt jämställdhetsarbete har därmed kommit i gång på olika områden. Jämställdhetskommittéer har bildats på många arbetsplatser, inom många lokala fackliga organisationer. Försöksverksamhet har kommit i gång och bedrivs på flera håll i landet. Program och studiematerial har utarbetats hos samtliga fackliga organisationer. Åtgärder som strider mot andan i avtalen när det gäller annonsering och anställning har uppmärksammats och påtalats. Att jämställdhetsarbetet på arbetsmarknaden är reglerat avtalsvägen har många fördelar. Bl. a. ger det en bättre anpassning till de skilda förhållanden som finns inom olika förbundsområden, företag och branscher. Det engagerar människor på den egna arbetsplatsen. För att illustrera hur utbredd försöksverksamheten är kan jag nämna att bland LO-förbunden har försöksverksamhet startats eller kommer att startas inom Fabriksarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Metallindustriarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Fastighetsanställdas förbund och Livsmedelsarbetareförbundet. Inom TCO har olika karteller och förbund en väl utvecklad organisation med olika program och aktiviteter för ökad jämställdhet. Det är inom det kooperativa området som jämställdhetsarbetet kommit längst. Där har viljan varit störst. Där startade arbetet i ett tidigt skede. Man inrättade en jämställdhetsdelegation och ett sekretariat och bedrev ett intimt samarbete med LO såväl inom detta område som inom andra. Nr 52 Den kanske mest kända och utvecklade försöksverksamhet som LO Torsdagen den bedriver i samarbete med kooperationen är Gislavedsprojektet. Försöket är 13 december 1979 förlagt till det kooperativt ägda Gislaved AB. Gislaved AB består av tre stora fabriker, däck-, plastoch industrigum — Jämställdhet melmidivisionerna. På en av divisionerna är redan hälften av arbetsstyrkan kvinnor. I övrigt är av totalt 1 600 anställda en tredjedel kvinnor. Företaget har behov av arbetskraft och man har stora svårigheter att rekrytera ny personal. Det är mot bakgrund av detta naturligt att Gislaved AB satsar på ett projekt som syftar till att bryta den tudelade arbetsmarknaden, att få in fler kvinnor på tidigare typiskt manliga arbeten. Man räknar med att tredjedelen kvinnliga arbetare skulle kunna ökas till hälften. Kvinnorna som söker sig ut på arbetsmarknaden i dag har ofta ingen industriell erfarenhet. En rädsla, beroende på att kvinnor inte känner till vad industriarbete innebär, gör också att få kvinnor direkt söker sig till industrin. Inom Gislavedprojektet har man konkret angripit dessa problem, som ju inte enbart bestod i formella hinder utan lika mycket i attityder och traditioner. Erfarenheterna hittills är positiva. Den analys som gjordes av befattnings kraven samt en observationsgrupp som hjälpte till med introduktionen av kvinnorna fungerade så bra, att man nu diskuterar möjligheterna att arbeta på detta sätt vid all rekrytering. Ja, herr talman! Med denna korta beskrivning av ett försöksprojekt ville jag ge exempel på det konkreta och vardagsnära arbete som pågår på arbetsplatserna och som syftar till ökad jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden. Jag skulle här kunna ge många fler exempel på det aktiva jämställdhetsarbete som bedrivs både på LO och på TCO-området men nöjer mig med detta. Försöksverksamhet av Gislavedtyp kombinerat med redan fungerande jämställdhetsavtal mellan arbetsmarknadens parter är enligt min mening det bästa sättet att bedriva jämställdhetsarbetet på. I det arbete som bedrivs på arbetsplatserna engageras den enskilda medlemmen och tar ansvar för sin egen situation. Om förslaget till lag går igenom i dag, kan det innebära en uttunning av den enskildes ansvarstagande. Herr talman! Jämställdhet är inte något som kan regleras i lag. Jämställdhet mellan kvinnor och män genomförs inte som följd av något gemensamt beslut från något visst datum, inte genom den ökade byråkratisering som jämställdhetsombudsman eller jämställdhetsnämnd innebär. Det räcker inte med allmänt god vilja. Jämställdhet är ett sätt att leva. Den kräver samordnade insatser av många olika slag. Den kräver framför allt en politik som bygger på solidaritet och förståelse människor emellan. Vill vi att kvinnor och män skall kunna förvärvsarbeta på lika villkor, då måste också villkoren utanför arbetsplatsen förändras. Både kvinnor och män måste ändra levnadssätt och attityder. Det är viktigt att det positiva inslag som finns i både kvinnooch mansrollen kan leva kvar. Det krävs ett annat sätt att leva för att skapa det ”mjuka, jämställda” samhälle och det barnvänliga samhälle vi alla vill leva i.

Herr talman! Marianne Stålberg sade — men jag kanske missuppfattade henne — att om man nöjer sig med liberala reformer, blir det inte så mycket bevänt med jämställdheten. Det räcker inte med liberala reformer. Jag undrar bara vad Marianne Stålberg menade med det. Jämställdhetsarbetet gäller naturligtvis inte enbart denna lag. Det sade jag också i mitt tidigare anförande. Vi ser denna lag bara såsom en del i en stor katalog av olika åtgärder. Jämställdheten får vi om kvinnor och män har lika möjligheter till jobb, om det finns barnomsorg, om boendeplaneringen fungerar så att bostäder och arbetsplatser inte ligger för långt ifrån varandra, om vi har en väl fungerande kollektivtrafik osv. Sedan menade Marianne Stålberg att vi inom utskottsmajoriteten och regeringen genom sina propositionsförslag visar att vi inte riktigt litar på parterna. Men det gör vi. De aktiva åtgärderna görs dispositiva i lagen. Jag vill citera vad Anna-Greta Leijon anförde i debatten i våras. Hon sade att ”det arbete som bedrivs och som parterna kommer överens om genom kollektivavtal skall vara mönsterbildande för arbetsplatser med jämförbara förhållanden utanför den kollektivavtalsreglerande sektorn”. Detta är positivt, sade Anna-Greta Leijon och fortsatte: ”Det är uttryck för en klarsyn inom regeringen och utskottmajoriteten, som saknades i den tidigare jämställdhetskommitténs majoritet. Här utgår man från att de fackliga organisationerna är intresserade av jämställdhetsarbetet och också har förutsättningar att kunna driva det ute på arbetsplatserna. Man baserar sig på det som för oss socialdemokrater hela tiden har varit vägledande i denna diskussion, nämligen att det knappast kan bli särskilt mycket av jämställdhetsarbetet om det inte bedrivs ute på de enskilda arbetsplatserna, där människorna finns och verkar.” Det är riktigt — vi är helt överens om detta. Jag tyckte att det var intressant att höra den redovisning som Marianne Stålberg gav av en del av det jämställdhetsarbete som pågår. Jämställdhet åstadkoms inte bara genom reformer och regler av olika slag — det gäller också att ändra attityder. I det avseendet tycker jag att jämställdhetskommittén har många intressanta försök på gång.
Herr talman! Redan i mitt första inlägg tog jag upp många av de saker som vi behöver för att vi skall få ett jämställt samhälle. Jag talade bl.a. om en utbyggd barnomsorg. Vi har tidigare föreslagit en föräldraförsäkring som skulle vara kvoterad mellan mamman och pappan. Det förslaget gick inte igenom i den här kammaren. Jag sade också att det är mycket ovanligt att man stiftar en lag när arbetsmarknadens parter inte har begärt det. Arbetsmarknadens parter har ju gått emot den här lagen. LO och TCO vill inte ha lagen, men trots det Nr 52 lägger man fram det här förslaget. Torsdagen den
Herr talman! Vad beträffar det förhållandet att arbetsmarknadens parter inte vill ha den här lagen, så följer vi här den praxis som redan finns: man har en lag i botten som sedan kompletteras med olika avtal mellan parterna. Jag är helt överens med Marianne Stålberg om behovet av en utbyggd barnomsorg. I fråga om den delade föräldraledigheten var det så att vi i första hand försökte ta hänsyn till barnen. Men jag är personligen inte främmande för att vi, om vi märker att papporna inte kommer att använda sig av den här ledigheten i någon större utsträckning, så småningom får ta till en kvotering.

Herr talman! Kvinnans väg mot erkännande och likaberättigande har varit lång och svår. I årtusenden har kvinnan ansetts mindre värd än mannen och har av kyrka och samhälle fostrats att underordna sig mannen och vara hans lydiga tjänarinna. På samma sätt har mannen fostrats att uppfatta sig själv som överlägsen kvinnan. Enligt antikens uppfattning betraktades kvinnan som en steril man, dvs. ofullbordad, ofullkomlig. Denna kvinnosyn, som var grundad på vidskepliga föreställningar om människans biologiska funktioner, var länge förhärskande bland kyrkans män. Det dröjde ända till år 585 innan kvinnan accepterades som en del av det mänskliga släktet. Enligt medeltidens syn var kvinnan analogt med sin ofullkomlighet oren och syndig. Denna teori kulminerade i de ohyggliga häxprocesserna, som antas ha kostat miljoner kvinnor livet.

År 1870 fick flickor rätt att som privatister avlägga studentexamen, men först år 1927 fick de tillträde till de statliga läroverken på samma villkor som pojkar — de kommunala läroverken kom först senare. Ekonomiskt var kvinnan som vi vet underställd mannen och avstängd från alla möjligheter att försörja sig genom eget arbete. Den ogifta kvinnan blev myndig år 1872, och det gällde i den första omgången kvinnor som uppnått 25 års ålder. Den gifta kvinnan fick vänta till 1921. Först i mitten av 1800-talet tilläts kvinnor arbeta inom vissa delar av 163 handeln, till att börja med dock på sådana villkor att det i praktiken var omöjligt för dåtidens kvinnor att uppfylla dem. Rätt till statlig tjänst på samma villkor som männen fick de inte förrän behörighetslagen trädde i kraft 1923. Först med industrialismens genombrott fick kvinnan en plats i arbetslivet, ingalunda av rättviseskäl utan därför att hon representerade ett nödvändigt tillskott av billig arbetskraft. Kvinnans lön var länge ungefär hälften av mannens. Det är mot denna bakgrund vi måste se kvinnans situation i dag. Vare sig vi är kvinnor eller män präglas våra attityder av det historiska arv vi har burit med oss från generation till generation. Det finns i dag inga formella hinder för kvinnan i Sverige, men de praktiska hindren finns där, liksom de negativa attityderna. Vi vet att kvinnor fortfarande söker sig till och uppmuntras att söka sig till traditionellt kvinnliga utbildningsvägar. Vi vet också att dessa leder till ett begränsat antal yrken med låg lön och låg status. Trots att likalönsprincipen länge har varit stadfäst och av många betraktas som helt genomförd, ligger kvinnors löner lägst på inkomstskalan. Mannens värderingar har påverkat kvinnans villkor. Inom industrin värderas manlig styrka och tekniska färdigheter högre än arbeten som kräver fingerfärdighet och är förenade med stress och monotoni, egenskaper som präglar de arbetsuppgifter som i stor utsträckning fullgörs av kvinnor. På tjänstemannasektorn återfinns kvinnorna också huvudsakligen inom ett begränsat antal arbetsområden som givetvis ligger lågt på löneskalan. Inte nog därmed — högutbildade kvinnor på högre befattningar har lägre lön än sina manliga kolleger med samma förutsättningar. Kvinnan kommer sällan i fråga vid befordringar. Kvinnor får också i mindre utsträckning än män tillfälle att delta i internutbildningen på arbetsplatserna. Den diskriminering kvinnor utsätts för i dag är många gånger omedveten; den är betingad av nedärvda attityder. Det är för att motverka sådana attityder som det behövs en lagstiftning. Men en lag är i sig inte tillräcklig, såsom påpekats tidigare i debatten. Den måste också ge praktiska resultat. Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet stipulerar lika behandling vid likvärdiga sakliga förutsättningar. Historien visar dock att kvinnors kunskaper, erfarenheter och förutsättningar aldrig tillerkänts samma värde som männens. Skall lagen få någon verkligt avgörande betydelse, måste vi därför få till stånd en annan värdering av kvinnors arbete och meriter. De fackliga organisationerna har ägnat kvinnofrågorna avsevärt intresse, men inte heller de har helt lyckats skaka av sig de negativa attityderna. De har inte heller haft inflytande på alla arbetsplatser.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

Herr talman! Frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en av Jämställdhet melde mest omdebatterade frågorna under 1970-talet. Den utgör kanske också en av de mest centrala frågorna, eftersom jämställdhetsfrågorna har betydelse på alla olika områden i livet, i hem och samhälle. Flera väsentliga åtgärder har också vidtagits på olika områden för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. I detta arbete har jämställdhetskommittén varit pådrivande. Avgörande för jämställdhetsarbetet är, som vi ser det, att arbetet måste bedrivas på många olika områden och med hjälp av olika slags åtgärder. Vi måste planera samhället så att kvinnor och män kan kombinera förvärvsoch samhällsarbete med hem och barn. Ett decentraliserat samhälle ger förutsättningar för närhet mellan bostad, arbete och service. Bostadsområdena måste planeras mer med tanke på barns behov och underlätta gemenskap och samarbete. Vi måste underlätta för kvinnor och män att arbeta på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter. Fackligt arbete för jämställdhet måste intensifieras. Vi måste ge föräldrar mer tid för barnen och möjlighet att dela på ansvaret för dem. Förlängd föräldraledighet och rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar är exempel på åtgärder som centern arbetat för och som nu genomförts. Vi måste tillgodose behovet av olika former av samhällelig barnomsorg, så att föräldrar med valfrihet och trygghet kan ge sina barn en utvecklande uppväxt. Vi måste ändra villkoren för politiskt och fackligt arbete, så att både kvinnor och män kan delta. Med reformer, lagar och politiskt arbete på alla nivåer måste vi undanröja de hinder som fortfarande finns för att människor skall kunna leva jämställt. Dessutom gäller frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män att ändra attityder och att arbeta bort gamla fördomar om könsroller. Attityder och fördomar utgör, tror jag, ett par av de svåraste hindren i jämställdhetsarbetet. Målet för jämställdhetsarbetet är, som vi i centerpartiet ser det, att uppnå ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, samma möjligheter och villkor i arbetslivet och samma skyldigheter och ansvar för barnens omvårdnad. I det utskottsbetänkande som vi i dag har att ta ställning till behandlas propositionen 1979/80:56 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Arbetslivet är ett av de områden där det är av största vikt att jämställdhetsarbetet bedrivs med kraft och målmedvetenhet. För att reella förändringar skall kunna uppnås krävs dock även samordnade åtgärder inom den ekonomiska politiken och näringspolitiken, inom arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. För att arbetet för jämställdhet inom arbetslivet skall få ett konkret innehåll är det nödvändigt med en lagstiftning. Men då är det av största vikt att lagstiftningen utformas så att det inte är endast 165 diskrimineringsförbudet som gäller, utan att dessa regler kombineras med positiva och aktiva åtgärder för jämställdheten. Vi anser att det förslag till lagstiftning som nu föreläggs riksdagen, om aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatserna och inrättande av en jämställdhetsombudsman och en jämställdhetsnämnd som särskilda organ med uppgift att jämte arbetsmarknadens parter övervaka och positivt stödja jämställdhetsarbetet, utgör en viktig grund för det fortsatta arbetet. Att en lagstiftning på detta område är nödvändig visar inte minst den undersökning som utförts av Gunnela Westlander, forskningspsykolog på arbetarskyddsstyrelsen. Rapporten heter Jämställdhetsansatser i företag. En studie av förutsättningar till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor genom personalpolitik och personalarbete. Undersökningen visar att förhoppningarna tyvärr inte infrias när de centrala avtalen om jämställdhet mellan män och kvinnor når ut i verkliga livet på arbetsplatserna. Gunnela Westlander har studerat åtta företag. Bl. a. intervjuade hon 39 nyckelpersoner, folk — oftast på personalavdelningarna — vilkas insatser och intresse är särskilt viktiga för jämställdhetsarbetet. Bara en tredjedel av dessa nyckelpersoner kände till avtalen. Av de 39 nyckelpersonerna ville 29 ha ökad jämställdhet — men bara 17 av dessa ansåg att man kunde göra något inom det egna företaget. Jag har svårt att förstå att man från socialdemokratisk sida framhärdar i sin uppfattning att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män enbart kan lösas genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Lagstiftningen är f.ö. dispositiv. Lagreglerna kan alltså ersättas av kollektivavtal på förbundsnivå och innebär därigenom inget intrång på möjligheterna för arbetsmarknadens parter att träffa kollektivavtal om jämställdhet mellan kvinnor och män. Lagstiftningen kommer att få den största betydelsen när det gäller att påverka den del av arbetsmarknaden som står utanför den kollektivavtalsreglerade sektorn och som omfattar hundratusentals arbetstagare. Herr talman! Med utgångspunkt i dessa synpunkter anser vi från centern att en lagstiftning om jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentlig, och jag yrkar härmed bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Karin Andersson inledde med att påpeka att denna debatt fick föras av kvinnor. Låt mig då uttrycka min glädje över att det är så många män här i kammaren som följer debatten. Arbetsmarknadsstyrelsen var i måndags värd för ett seminarium om jämställdhet på arbetsmarknaden. De fakta som där framkom var inte uppmuntrande. FN-statistik visar att Sverige inte har någon tätposition när det gäller kvinnornas spridning i olika yrkesgrupper. Linjevalet i den svenska Nr 52 skolan är fortfarande mycket könsbundet. Av pojkarna börjar 70 20 på Torsdagen den tekniska och naturvetenskapliga linjer. På den sociala servicelinjen är det 13 december 1979 över 90 90 flickor. På linjen för drift och underhåll av industrin är 97 96 Skillnaderna i val av utbildning får direkta konsekvenser på arbetsmarknaden. De unga flickorna, liksom kvinnorna generellt, har en svagare ställning på arbetsmarknaden än män. Som särskilt oroande betecknade Bertil Rehnberg det faktum att vi har en stark ökning av deltidsarbetet bland de unga flickorna. De unga män som jobbar deltid studerar samtidigt och förkovrar sig därmed. Det gör inte de unga kvinnorna i samma utsträckning. Enligt Bertil Rehnberg möter flickorna och kvinnorna motstånd hos arbetsgivarna när de söker anställning. Men också facket — jag upprepar detta: också facket — tycks ha glömt att man avvisade lagstiftningen för att man menade att parterna själva skulle kunna klara jämställdheten. Det går väldigt trögt. Ett ytterligare konstaterande som gjordes på konferensen är att skillnaden mellan unga mäns och äldre mäns arbetsmarknad är stor, medan skillnaden är liten mellan unga kvinnors och äldre kvinnors arbetsmarknad. De unga kvinnorna går inte vidare i nya anställningar och nya positioner i arbetslivet på det sätt som de unga männen gör. Herr talman! Vi tror i Sverige att vi ligger längre fram när det gäller jämställdhet än andra länder. Internationell statistik jävar detta påstående. Faktiskt är det i stället så att kvinnornas utträde på arbetsmarknaden i Sverige inte gett kvinnorna samma skjuts in på olika yrkesområden som i andra länder. Jag tror inte att ett jämställdhetsombud kan rätta till allt det här i ett slag. Men jag tror att en ombudsman kan spela en pådrivande och opinionsbildande roll som är helt nödvändig om jämställdhetsarbetet skall drivas vidare med tillräcklig kraft. Till sist: Vi moderater ser jämställdhetsarbetet som en väg att öka valfriheten för kvinnor och män. Jämställdheten skall syfta till att möjliggöra för människor att söka livsuppgifter som passar den personliga läggningen i stället för att vid val av livsväg låta traditionella och kanske förlegade rollmönster vara utslagsgivande.

Herr talman! Jämställdhet är ett honnörsord, i varje fall för de flesta av oss — och det borde vara det för oss alla. Det finns ett tyst motstånd hos många, det vet vi, men nästan ingen talar öppet emot. Men alltför ofta stannar det vid 167 att det är ett honnörsord. Man säger ja till en princip, men är inte beredd att göra särskilt mycket för att genomföra den. Man skyller då på att vi först måste ändra människornas attityder. Innan vi får attitydförändringar når vi inte jämställdhet, heter det. Men det, herr talman, är bara halva sanningen — om ens det — för attityder ändrar vi inte enbart genom att prata om dem. I folkpartiets jämställdhetsprogram heter det bl.a.: ”Arbetet för att nå jämställdhet mellan könen kan ske på flera sätt. I huvudsak måste det ske med två metoder. Det kan ske med opinionsarbete för att förändra människors attityder så att de självmant ser till att samhället blir jämlikare mellan män och kvinnor. Det kan också ske med reformer och lagförslag —- —. —--- Attitydförändringen går långsamt och omfattar till en början bara minoriteter. Även om en majoritet accepterar en verklig jämställdhet i praktiken så kan trots det styrande grupper leva kvar i förlegade attityder och fördomar. Då sker ingen förändring förrän på mycket lång sikt. Ja till attitydförändringar, men nej till reformer är alltså den ljummes väg.” Hela sanningen i denna fråga är alltså att vi bidrar till attitydförändringar genom att genomföra reformer. Det är därför folkpartiet arbetar — och länge har arbetat — för en lag som skall motverka könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden och främja jämställdheten. Tack vare det arbetet antog riksdagen i våras en lag som förbjuder könsdiskriminering — och det är bra. Men det räcker inte med enbart förbud. Det krävs också aktiva och positiva åtgärder. Det beslut som riksdagen nu skall fatta i enlighet med arbetsmarknadsutskottets förslag är ett steg på vägen till ett mänskligare samhälle, ett samhälle där kvinnor och män i större utsträckning än i dag arbetar med varandra, inte mot varandra. Dessutom, herr talman, vill jag göra gällande att vi skulle vinna mer än så, och det gäller både kvinnor, män och samhälle. Rent nationalekonomiskt pågår det ett slöseri här i landet genom att arbetsgivarna på grund av fördomar ofta ser mer till kön än till person när de söker arbetskraft och inte tänker på det andra könet på arbetsplatserna när man organiserar dem. Om man verkligen sökte efter den mest lämpade för varje jobb skulle könsfördelningen på arbetsmarknaden säkert vara annorlunda än den är i dag. Då skulle arbetsplatserna bli mjukare och mänskligare, och förhoppningsvis skulle det ofta bli bättre resultat i arbetet. I framtiden kan det bli så med lagens hjälp. Herr talman! När jag i våras pläderade för folkpartiregeringens förslag slutade jag med att citera liberalen Kerstin Hesselgren när hon talade för den s.k. behörighetslagen. Låt mig den här gången sluta med att citera en annan liberal — och det gällde samma lagförslag — som talade i andra kammaren. Det var Elisabeth Tamm, och hon sade då: ”Då man nu återigen står inför en debatt om denna fråga, stannar man ovillkorligen vid, att svårigheten icke ligger i att kunna anföra så talande skäl som möjligt eller att bevisa, hur gång efter annan liknande motskäl bringats ur världen av erfarenheten och verkligheten. Svårigheten ligger här som alltid i en brytning mellan tvenne riktningar: mellan den som håller fast vid det som varit och den som vill arbeta för en ny åskådning.”

Herr talman! Karin Ahrland beskrev hur mycket bättre samhället skulle bli om vi hade en jämnare fördelning mellan män och kvinnor på olika arbetsplatser. Låt mig säga att jag till fullo instämmer i det. Jag tror också, precis som Karin Ahrland, att det är ett nationalekonomiskt slöseri att vi inte utnyttjar mäns och kvinnors vilja till arbete på ett annorlunda sätt än vi gör i dag. Men, Karin Ahrland, det kan väl ändå inte vara så att allt det här fina, allt det här som är bra, det nya samhället, kan nås med en så enkel åtgärd som att införa ett jämställdhetsombud — eller en jämställdhetsombudsman, vilket man nu må kalla det — och en jämställdhetsnämnd. Det kräver djupgående förändringar av samhället. Och tyvärr är det nog så, som jag har försökt att säga förut, att folkpartiet i sitt agerande har förblindats av denna lagstiftning så att man inte tar sig an och ägnar tid åt de andra frågorna på ett sätt som man kunde ha hoppåts av ett parti som ser jämställdheten som en så viktig politisk fråga. Herr talman! Replikerna tar ju slut, och de gjorde det för mig tidigare när jag samtalade med Eva Winther. Men Karin Ahrland är ju nu egentligen folkpartiets främsta företrädare när det gäller jämställdhetsfrågorna, och jag vill därför upprepa den fråga jag ställde till Eva Winther: Kommer folkpartiet att lämna regeringen om det är så att man inte får igenom sitt förslag denna gång heller? Eva Winther sade förut att ni i folkpartiet räknar med att alla som skrivit under regeringsförklaringen kommer att rösta för förslaget. Ja, ni räknade väl förmodligen med det förra gången också, att ni skulle få med de borgerliga. Men det blev inte så. Detta är, för dem som uppfattar detta som en samvetsfråga, ganska viktigt att få svar på. Kommer folkpartiet att avgå ur regeringen? Tvingar man därmed folk att i denna fråga rösta emot sitt samvete? Det är, skulle jag vilja påstå, en litet mera intressant fråga än alla de andra som vi har partipiskningar i — vilket parti det än må gälla. Här är det fråga om en regerings vara eller icke vara.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker det är roligt att Anna-Greta Leijon instämmer i mina påståenden om att vi skulle få ett bättre samhälle, om jämställdheten var större på arbetsplatserna, och i mina påståenden om det slöseri som pågår. Anna-Greta Leijon har också ställt en fråga till mig med antydningar om hur andra partiers ledamöter kan rösta här i dag. Jag kan bara svara Anna-Greta Leijon på samma sätt som Eva Winther gjorde: Vi räknar med att alla partier som förklarat sig stå bakom regeringsdeklarationen faktiskt gör det i verkligheten också. Vi räknar med att de partiledare som skrivit på deklarationens löfte om en lag om jämställdhet har förankrat sina åtaganden i sina riksdagsgrupper. Vi räknar med att den här lagen blir ert steg på vägen mot jämställdhet, Anna-Greta Leijon, vilket jag försökte säga. Vi har skrivit en handlingsplan tillsammans, där vi räknat upp många reformer som behöver genomföras. Jag anser att den här lagen är en av de reformerna.
Herr talman! Ni räknar med att alla som är medlemmar i de tre partier som skrivit under regeringsförklaringen skall rösta som ni vill. Men får jag fråga Karin Ahrland: Vad händer då om de inte gör det? Lämnar folkpartisterna regeringen i så fall?
Herr talman! Jag kan inte svara på hypotetiska frågor. Det har sagts oss att vi har majoritet i det här fallet. Då är det fortfarande en rent hypotetisk fråga som Anna-Greta Leijon ställer.
Herr talman! Så sent som den 30 maj i år beslutade riksdagen att avslå den del av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män som gällde skyldighet för arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet ute på arbetsplatserna och som innebar inrättande av ett jämställdhetsombud och en jämställdhetsnämnd. Jag tycker det måste anses anmärkningsvärt att man kommer tillbaka med samma förslag ett halvt år senare — speciellt som det förslag som riksdagen avslog hade en kompakt remissopinion emot sig. Och det var inte vilka remissinstanser som helst utan de som bättre än några andra har kunskaper om förhållandena inom arbetslivet, nämligen LO, TCO, SAF, SHIO, statens avtalsverk, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Detta måste betraktas som utmanande mot arbetsmarknadens parter, och det blir därmed till nackdel för hela jämställdhetsarbetet. Det har nu tecknats jämställdhetsavtal och gjorts upp åtgärdsprogram, och som Marianne Stålberg tidigare redogjort för har ett omfattande arbete påbörjats.

Det är bara detta som kan leda till en varaktig jämställdhet. Och allt detta är frågor som också har med medbestämmandelagen att göra. Självfallet blir engagemanget för jämställdhetsfrågor större, när man själv träffar avtal och diskuterar fram åtgärder, än om de bestäms över huvudet på en med en lag och av en jämställdhetsombudsman. I sådana här frågor är det decentraliserade beslutsfattandet den enda riktiga vägen, eftersom det rör sig, som tidigare har sagts i den här debatten, om attityder och värderingar — och sådana måste man ordentligt diskutera genom. Jag tror inte att en lag av det slag som föreslås i dag skulle bidra till att ändra attityderna i önskad riktning. Det kan bli tvärtom. De borgerliga partierna talar allmänt om att man måste minska på byråkratin. Här inrättas nu en för sakens skull fullständigt onödig byråkrati. Den skall främst arbeta på den del av arbetsmarknaden, sägs det, som inte täcks av avtal, och det är alltså fråga om hundratals små företag. Man kan fråga sig hur många jämställdhetsombudsmän som måste anställas för att man på ett reellt sätt skall kunna arbeta med aktiva åtgärder i alla dessa, ofta geografiskt spridda företag. Det är många remissinstanser, bl.a. riksrevisionsverket och kommunoch landstingsförbunden, som pekat på att en sådan här reform kommer att ge upphov till ökad byråkratisering. Det har sagts här att jämställdhetsombudsmannen skall i stort sett vara pådrivare och opinionsbildare, men där har vi jämställdhetskommittén, och det måste vara olämpligt att dela upp det arbetet på två olika organ. Det skall bli intressant att se hur den här röstningen utfaller. Det fanns vid senaste röstningen borgerliga riksdagsmän som röstade med oss i den här frågan. Det verkar som om de har tvingats in i ledet, trots att den enda ändringen av lagförslaget är att jämställdhetsombudet kallas jämställdhetsombudsman och att lagen skall träda i kraft ett halvår senare än man ursprungligen tänkt. Jag kan inte undgå att erinra om vad centerriksdagsmannen Elis Andersson sade i debatten i maj, nämligen att det praktiska jämställdhetsarbetet måste bygga på det arbete som inletts av parterna på arbetsmarknaden. Om man inte positivt gör detta, framhöll Elis Andersson, riskerar man att jämställdhetsarbetet som sådant kommer av sig, eftersom parterna på arbetsmarknaden ställt sig negativa till en lagstiftning. Det som Elis Andersson yttrade i riksdagen den 30 maj är lika sant i dag som då. Det var genomtänkta åsikter, byggda på personliga erfarenheter av arbetslivet. Men får man ha sådana åsikter i den för folkpartiets Sverige viktigaste profilfrågan? Det får omröstningen om en stund visa. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag skall inte gå i replik mot Roland Sundgren så mycket i sak — frågorna har debatterats tillräckligt — men jag tycker att det är ganska angeläget att rätta honom när han talar om en massa jämställdhetsombudsmän, som springer omkring på arbetsplatserna. Det lagförslag som jämställdhetskommittén lade fram och det lagförslag som fanns i folkpartiregeringens proposition liksom det som finns i den nuvarande propositionen handlar om en jämställdhetsombudsman, som skall ha ungefär samma funktioner som näringsfrihetsombudsmannen och justitieombudsmannen. Det är inte fråga om en ny kår av statstjänstemän. Det är fråga om en centralt utsedd ämbetsman, som skall kunna hjälpa till och ge råd och stöd.
Herr talman! Det understryker att det blir fråga om en ren pappersreform. Skall man få ett reellt jämställdhetsarbete utfört måste man ut på arbetsplatserna. I det jämställdhetsarbete som nu utförs, via jämställdhetsavtal och liknande, är hundratusentals fackliga förtroendemän engagerade. De har också en arbetsuppgift när det gäller den del av arbetsmarknaden som inte täcks av kollektivavtal. Därför räcker det med jämställdhetslagen. Vi behöver ingen onödig byråkrati.
Herr talman! Om Roland Sundgren anser att det behövs ytterligare insatser ute på arbetsplatserna, vilket också jag gör, vill jag peka på att det inte finns något i lagen som hindrar arbetsmarknadens parter och facken att anställa ombudsmän ute på arbetsplatserna. Men dessa blir då inte statstjänstemän utan får arbeta på det sätt som arbetsmarknadens parter önskar. Man kan möjligen fråga sig varför de inte redan finns, om det nu är sådana ombudsmän som Roland Sundgren vill ha, när nu facket har träffat avtal på detta område.
Herr talman! Trots att vi i Sverige kommit betydligt längre än många andra länder när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män lever och arbetar fortfarande män och kvinnor under olika förutsättningar och villkor. Flickor och pojkar väljer utbildning och yrken efter de traditionella könsrollsmönstren. Kvinnorna har alltjämt lägre förvärvsfrekvens än männen. Arbetsmarknaden är också fortfarande uppdelad i manliga och kvinnliga arbetsfält. Den kvinnliga representationen i politiska organ är fortfarande alltför låg. Arbetet för jämställdhet har alltså bara delvis varit framgångsrikt. Vi har upptäckt att motståndet i form av nedärvda föreställningar och traditioner har varit starkare än vi trodde. Ytligt sett har stora framgångar skett i jämställdhetsarbetet, men fördomar lever likväl kvar på djupet. Den enda slutsats som vi både för vår personliga del och som beslutsfattare kan dra av detta är att arbetet för att förändra könsrollsmönstren måste intensifieras. Från folkpartiets sida ser vi jämställdhetslagen, med de konkreta åtgärder den innebar enligt regeringens förslag i våras och också nu innehåller, som ett av många viktiga steg för att öka jämställdheten mellan könen. Kravet på en jämställdhetsombudsman och på aktiva åtgärder innebär att vi ger jämställdhetslagen fasthet och konkretion. Vi såg det som en framgång att socialdemokraterna under förra mandatperioden släppte sitt motstånd mot en lagstiftning som förbjöd könsdiskriminering. Vi hade hoppats att socialdemokraterna nu hade kommit så långt att de var beredda att acceptera också de mer aktiva Nr 52 åtgärderna. Jag beklagar att denna lagstiftning — vars betydelse ju delvis Torsdagen den ligger på det opinionsbildande planet — inte kunnat antas i bred enighet häri 13 december 1979 riksdagen. Det har under årens lopp visat sig att jämställdhetsarbetet varit lättare att bedriva i ord än i handling. Det var därför på något sätt karakteristiskt för jämställdhetsarbetet att riksdagen i våras kunde samla sig om ett beslut om diskrimineringsförbud men förkastade de viktigaste konkreta åtgärderna. Herr talman! Det skulle vara en stor och viktig framgång för jämställdhetsarbetet i vårt land, om riksdagen i kväll godtar hela den lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som folkpartiregeringen föreslog i våras.
Herr talman! Karin Ahrland frågade tidigare i debatten Roland Sundgren varför facket inte har anställt alla de ombudsmän som bl.a. och kanske framför allt ute på de små arbetsplatserna skulle kunna jobba med jämställdhetsfrågorna. Jag kan ge Karin Ahrland svaret. Det beror bl.a. på att den borgerliga regeringen inte lade fram något förslag på grundval av den nya arbetsrättskommitténs betänkande. Vi har en brist när det gäller fackets möjligheter att arbeta på de små arbetsplatserna. Det borde Karin Ahrland känna till. Den nya arbetsrättskommittén kom med ett sådant förslag. Det förslaget diskuterade vi mycket i förra jämställdhetsdebatten; varför folkpartiregeringen och den tidigare borgerliga trepartiregeringen inte gjorde någonting åt det här förslaget. Det hade gett facket förutsättningarna för att få de här ombudsmännen. Som det har sagts även i dag hade det varit en reform av verklig betydelse för jämställdhetsarbetet, inte en papperstiger. Jag vill fråga Björn Molin, som har gett sig in i debatten: Är det sant det som påstås i tidningarna i dag, att folkpartiet i de interna diskussionerna om detta, för att få alla borgerliga riksdagsmän att rösta rätt — som folkpartiet tycker — har framställt hot om att folkpartiet kommer att gå ur regeringen om omröstningen går partiet emot?
Herr talman! Anna-Greta Leijon har ställt den frågan ett par gånger tidigare under debatten, och hon har fått svar, nämligen att några sådana hot har folkpartiet inte framfört. — Det är nämligen inte nödvändigt. Vi har i våras presenterat ett förslag, och vi har i regeringsdeklarationen fått stöd för det förslaget. Regeringen har också lagt fram en proposition som är helt i överensstämmelse med de krav som folkpartiet har ställt. Det är det svar som Anna-Greta Leijon har fått tidigare och som jag nu upprepar.
Herr talman! Det var glädjande att få det här beskedet — jag har tyvärr inte 173 fått det tidigare. Det betyder alltså att Tore Nilsson och andra kan rösta som deras samvete bjuder.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby har frågat mig om jag är beredd att i god tid före juluppehållet ge länsstyrelsen i Kalmar län möjligheter att inrätta ett tillfredsställande joursystem för katastrofsituationer. Bakgrunden till frågan är bl.a. de våldsamma snöoväder som i början av detta år drabbade södra Sverige. Länsstyrelserna i Kalmar och Malmöhus län har var för sig utvärderat länsstyrelsens, polisens och den kommunala räddningstjänstens arbete under snöovädren och redovisat detta i rapporter. Rapporten från länsstyrelsen i Malmöhus län gavs in till regeringen den 15 november 1979. I enlighet med riksdagens begäran har under detta år tillsatts en kommitté, räddningstjänstkommittén, som har fått i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan om huvudmannaskapet för en räddningstjänst med nuvarande och möjliga nya uppgifter. I direktiven till kommittén framhålls att en fråga som har aktualiserats genom vinterns snöoväder är om bestämmelserna i brandlagstiftningen om t.ex. planläggning, ledning och ingrepp i annans rätt bör göras tillämpliga också på situationer som inte är nödlägen i brandlagens mening. Kommittén kommer alltså att överväga frågan om ledningen av samhällets räddningstjänst vid sådana händelser som frågeställaren avser. Enligt min mening måste man i det sammanhanget också behandla frågan om räddningsorganens beredskap utom tjänstetid. Redan innevarande vinter måste man naturligtvis stå rustad för att möta händelser av det slag som förra vintern drabbade de södra delarna av vårt land. Ett betydelsefullt förberedelsearbete har redan ägt rum genom den utvärdering av räddningsinsatserna som länsstyrelserna i Kalmar och Malmöhus län har företagit. Man har tagit till vara erfarenheter och kunnat förbättra planläggningen. Jag vill erinra om att det enligt länsstyrelseinstruktionen åligger varje länsstyrelse att sörja för allmän ordning och säkerhet samt att vidta de åtgärder som är påkallade eller i övrigt lämpliga i länet. När det gäller de särskilda problem som kan uppkomma på länsstyrelsen i Kalmar län på grund av ledighet vid juloch nyårshelgen detta år måste det ankomma på länsstyrelsen att själv behandla denna fråga. I vederbörlig samverkan med 177 personalens fackliga organisationer har länsstyrelsen möjlighet att med de medel som står till styrelsens förfogande anordna antingen jourtjänst på myndigheten eller beredskapstjänstgöring, s.k. bakjour. Jag anser således att det i första hand ankommer på länsstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder med anledning av den kommande juloch nyårshelgen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret. Kommunministern sade inledningsvis att frågeställningen gäller om det finns möjligheter att inrätta ett tillfredsställande joursystem för katastrofsituationer, och i och för sig kan det vara riktigt. Men möjligheterna att inrätta ett effektivt joursystem föreligger redan. Det är bara så, att de ekonomiska möjligheterna att inrätta ett sådant system saknas, och det är det som frågeställningen gäller. På grund av de begränsningar som det innevarande årets budget innebär för länsstyrelserna och på grund av ökade krav på insatser i olika sammanhang har man på vissa avdelningar på länsstyrelsen i Kalmar län redan överskridit sin budget. Så är det bl.a. när det gäller planeringsavdelningen, och det är att beklaga. Det innebär att några resurser, som skulle göra det möjligt att utveckla ett effektivt joursystem för den kommande långhelgen, inte föreligger. Jag vet inte hur jag exakt skall tolka kommunministerns svar i den sista delen, där det heter att det är länsstyrelsens ansvar att detta fungerar. Det finns inga reservationer när det gäller de ekonomiska bitarna i sammanhanget. Men det står klart att länsstyrelsen i Kalmar län icke har möjlighet att utveckla ett effektivt joursystem under den kommande långhelgen. Jag måste tolka kommunministerns i övrigt tillfredsställande svar så, att styrelsens åligganden skall fullföljas. Det kan innebära att det kommer att bli något överskridande i anslutning till en utvecklad jourtjänst under den kommande långhelgen. Det skulle vara tillfredsställande om kommunministern på något sätt kunde ge en anvisning om möjligheterna till detta. Sedan kan jag rent allmänt säga att frågor av detta slag inte borde behöva ställas i kammaren, de borde klaras av på den administrativa vägen. Men eftersom länsstyrelsen icke erhållit något svar återstod bara denna möjlighet.
Herr talman! Att svaret dröjde berodde på att utvärderingen också från Malmöhus län skulle inkomma. I går tog regeringen ställning och avgav svar. Som jag framhöll i mitt svar, är det en skyldighet för länsstyrelsen att klara av denna beredskap och därmed ha en planläggning som uppfyller de krav som finns. När det gäller kostnadsdelen är omkostnaderna för en sådan beredskap som anvisas över helgerna självfallet en mycket ringa del av hela omslut ningen av länsstyrelsens budget. Länsstyrelsens budget omsluter över 30 Nr 53 milj.kr., och en beräkning visar att dessa kostnader skulle uppgå till högst Fredagen den 10 000 kr. Det bör vara marginellt i detta sammanhang. Självfallet får man då 14 december 1979 göra de prioriteringar som är nödvändiga för att klara denna mycket viktiga Herr talman! Jag är medveten om att kostnaderna i och för sig är små i förhållande till budgetens storlek. Men trots detta är länsstyrelsernas direktiv från regeringen sådana att det egentligen inte ges några möjligheter, utan ramarna skall hållas. När ramarna redan nu i vissa avseenden är överskridna finns ju inte de 10 000 kronorna heller, och det finns inga möjligheter till omprioriteringar. Det är av det skälet som länsstyrelsen gör denna framställning. Jag vill framhålla att länsstyrelsen har planerat och diskuterat problematiken och därefter konstaterat att man inte klarar detta utan att överskrida tillgängliga resurser eller utan att tillföras nya medel. Det är det som är problemet, och det är det vi vill ha besked om.

Herr talman! Det är som jag sade nödvändigt att man prioriterar de uppgifter som är angelägna och som det är en skyldighet för länsstyrelsen att utföra. Med de mycket stora belopp som det här gäller är det självfallet nödvändigt att kunna prioritera detta område.
Herr talman! Till sist konstaterar jag ändå att kommunministern och jag är överens om att vi måste ha en fullvärdig beredskap i Kalmar län under den kommande långhelgen.

Herr talman! Mot bakgrund av den vuxenundervisning som bedrivs på finska vid Norra latin i Stockholm har Alexander Chrisopoulos frågat statsrådet Britt Mogård om hon anser det vara rimligt att behandla de finskspråkiga eleverna på det sätt som exemplet Norra latin visar och om detta är förenligt med behovet av att utbilda tvåspråkig personal för ett flertal statliga och kommunala verksamheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Alexander Chrisopoulos uppger i sin fråga att det till förutsättningarna för 179 studierna inom denna försöksverksamhet skulle ha hört att finskan betraktats som modersmål och svenskan som andraspråk och att regeringen genom ett beslut nu skulle ha ändrat på dessa förutsättningar. Eftersom frågan bygger på dessa felaktiga informationer, vill jag redogöra för de faktiska förhållandena. Regeringen medgav första gången i juni 1976 att vissa kurser med undervisning på finska skulle få anordnas inom kommunal vuxenutbildning i Stockholm. Medgivandet gällde då högst fem grundskolekurser och gymnasieskolkurser i tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Regeringen föreskrev dels att kurserna skulle kombineras med stödundervisning i svenska, dels att de skulle bedrivas som försöksverksamhet och att skolöverstyrelsen skulle följa och utvärdera denna. Därefter har regeringen årligen medgett fortsatt försöksverksamhet i Stockholm med kurser med finska som undervisningsspråk. Antalet medgivna kurser har utökats, och begränsningen till tekniska och naturvetenskapliga ämnen har tagits bort. De bestämmelser som gäller för kommunal vuxenutbildning i övrigt skall tillämpas även inom försöksverksamheten. Det innebärt.ex. att av SÖ fastställda läroplaner för kommunal vuxenutbildning skall följas. I regeringens beslut den 23 augusti 1979, som gäller försöksverksamhet under läsåren 1979 81, medgavs en förlängning av försöket i oförändrad form och omfattning. Tillstånd har alltså aldrig getts för undervisning i finska som modersmål och svenska som B-språk. Målet för den finskspråkiga utbildningen bör vara att förbereda deltagarna för en svenskspråkig vidareutbildning. Avsikten är att de skall kunna uppnå en aktiv tvåspråkighet som gör det möjligt för dem att efter de finska kurserna gå in i andra kurser, där svenska är undervisningsspråk. Detta är nödvändigt för att deras valmöjligheter inte i alltför hög grad skall begränsas. Enligt vad jag har erfarit har representanter för Norra latins vuxengymnasium och för SÖ i samband med den pågående utvärderingen av försöksverksamheten diskuterat hur försöket skall vara upplagt för att överensstämma med regeringens beslut. Det ankommer i första hand på Stockholms skoldirektion och på tillsynsmyndigheterna att reda ut de problem som kan behöva lösas. Om de finner att någon åtgärd bör vidtas som kräver medgivande av regeringen, förutsätter jag att de kommer med förslag till regeringen.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. När man år 1977 startade gymnasiekurser på finska vid Norra latin, skedde det på uppdrag av skoldirektionen. En förutsättning var då att finskan skulle betraktas som modersmål och svenskan som B-språk. Man hade muntliga underhandskontakter med utbildningsdepartementet — det bör ha varit under statsrådet Mogårds första period som skolminister. Vid dessa kontakter gavs löften om att de formella problemen med den föreslagna studieordningen skulle komma att lösas. Så har emellertid inte skett, och det Nr 53 har försatt de berörda eleverna i en svår situation. Fredagen den Detta är emellertid bara en del av problemet. Viktigare är vad som 14 december 1979 kommer att ske i fortsättningen. Det finns ett mycket stort behov av tvåspråkig personal inom många Om vuxenundersamhällssektorer. En väg att gå för att tillgodose detta behov är att inrätta visningen för just sådana gymnasiekurser som bedrivits vid Norra latin i Stockholm, där finskspråkiga det egna språket är förstaspråk och där dessutom svenskan studeras intensivt. Jag vill mot den bakgrunden ställa följande fråga till statsrådet: Kommer man nu att inom utbildningsdepartementet vidta åtgärder för att möjliggöra gymnasiestudier för invandrare, där deras modersmål blir huvudspråk och svenskan B-språk?
Herr talman! En felaktig historieskrivning blir inte riktigare för att den upprepas. Jag har i mitt svar gett en korrekt beskrivning av vad som ägt rum i det här fallet. Vi väntar nu närmast på en utvärdering från skolöverstyrelsen. Så snart den har kommit, skall naturligtvis utbildningsdepartementet ta ställning till vad som sedan kan följa.
Herr talman! Faktum kvarstår: Det finns ett enormt behov av tvåspråkig personal för olika verksamheter. Därför måste också behovet av undervisning i modersmålet tillgodoses. Lärarutbildningsbehovet skulle kunna tillgodoses genom att man även fortsättningsvis anordnade tvåspråkiga kurser med modersmålet som första språk och svenskan som B-språk.
Herr talman! Som jag sade har den här försöksverksamheten tillkommit för att man skall kunna möta de problem som Alexander Chrisopoulos tog upp. Men vi väntar på att få en utvärdering från skolöverstyrelsen med förslag till ytterligare åtgärder. Det är inte en så alldeles enkel sak att ordna detta.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att Sveriges Radios medlemskap i Svenska arbetsgivareföreningen är förenligt med den ställning företaget enligt riksdagsbeslutet skall inta. Eva Hjelmströms fråga är lätt att besvara, och den har tidigare vid flerfaldiga tillfällen också behandlats i riksdagen. Svaret lyder: Sveriges Radio är ett fristående icke-statligt företag, och det ankommer inte på staten att ge Sveriges Radio några direktiv om vilken arbetsgivarsammanslutning som företaget skall tillhöra. Det ankommer på Sveriges Radios styrelse att fatta beslut i den frågan. Jag skulle vilja be Eva Hjelmström att äntligen visa respekt för den uppfattning om Sveriges Radios självständiga ställning som riksdagen så många gånger givit uttryck åt och att upphöra med försöken att få riksdagen eller regeringen att blanda sig i angelägenheter som bör vara företagets egna.

Herr talman! Det är helt riktigt som Jan-Erik Wikström framhåller, att denna fråga tidigare har behandlats i riksdagen, men jag vill bestämt avvisa påståendet i svaret att riksdagen därmed skulle blanda sig i Sveriges Radios egna angelägenheter. Självfallet ankommer det på Sveriges Radios och de olika bolagens styrelser att fatta sådana här beslut, men jag anser att riksdagen kan göra ett uttalande. Och jag anser ett sådant uttalande som väldigt angeläget. Och varför då? Jo, Sveriges Radio och de olika bolagen har trots föregående års riksdagsbeslut fortfarande en relativ självständighet gentemot såväl statsmakterna som privata intressen. Denna relativa självständighet, denna Sveriges Radios integritet, vill vpk slå vakt om. Då framstår medlemskapet i SAF som alltmer ohållbart. Det är ett faktum att Svenska arbetsgivareföreningen alltid har varit en kamporganisation riktad mot lönearbetarna, en organisation som nu under den borgerliga regeringen framträder alltmer öppet och reaktionärt. Jag vill erinra utbildningsministern om vad han själv sade vid föregående års debatt, att det inte räcker med att bolagets integritet inte träds för när — det bör heller inte finnas utrymme för misstanken att dess verksamhet till någon del bestäms av ovidkommande hänsyn. Jag frågar fortfarande: Hur är medlemskapet i Svenska arbetsgivareföreningen förenligt med dessa ord? Särskilt allvarlig vill jag påstå att situationen är nu inför folkomröstningen, då SAF är en ledande kraft i ja-kampanjen för kärnkraft. Genom sitt medlemskap i SAF stöder Sveriges Radio de facto ja-kampanjen både moraliskt och ekonomiskt.

I föregående års debatt sade utbildningsministern att Sveriges Radio skall stå i allmänhetens tjänst. Vilken bred allmänhet representerar Svenska arbetsgivareföreningen?
Herr talman! Eva Hjelmströms inlägg var ett praktexempel på ett försök att på ett otillbörligt sätt påverka Sveriges Radio. Enligt min mening skall regering och riksdag inte försöka påverka anställda vid Sveriges Radio när det gäller tillhörigheten till en facklig organisation, inte heller försöka påverka Sveriges Radios styrelse när det gäller vilken arbetsgivarsammanslutning som man skall tillhöra. Av respekt för Sveriges Radios integritet vill jagalltså inte göra uttalanden av den typ som Eva Hjelmström själv kommer med och inbjuder mig att delta i.
Herr talman! Detta säger en utbildningsminister som vid upprepade tillfällen visat klåfingrighet när det gäller enskilda program och programutbudet i Sveriges Radio. Jag tycker att Jan-Erik Wikström borde besinna sig litet. Det är inte att träda Sveriges Radios intregritet för när, då man kräver att företaget skall utträda ur ifrågavarande, mycket reaktionära församling. Tvärtom! Det är att verkligen slåss för Sveriges Radios integritet. Och detta är en uppfattning som vi i vänsterpartiet kommunisterna uppenbarligen inte är ensamma om. Den delades av två ledamöter i dåvarande radioutredningen, och den delas av TCO-kongressen, som tagit ett uttalande i den här riktningen. Sedan noterar jag att utbildningsministern inte gick in på de övriga frågorna. Man kan gripas av misstanken att påtryckningar till ja-sidans favör förekommer från SAF gentemot Sveriges Radio. Och den misstanken får, herr talman, inte finnas. Därför borde riksdagen göra ett uttalande om att Sveriges Radio skall utträda ur SAF. Därmed inte sagt att Sveriges Radio inte skall tillhöra en arbetsgivarorganisation — men det finns andra, som enbart håller sig till förhandlingar och inte driver direkt partipolitiska krav.
Herr talman! Det är riktigt att jag inte har bemött alla de angrepp på Sveriges Radios integritet som Eva Hjelmström har gjort under denna debatt.

Herr talman! Christina Rogestam har frågat mig 1. vilken närmare motivering jag vill ge för regeringens beslut att hålla inne viss del av reservationerna på högskolans anslag för budgetåret 1978/79, 2. efter vilka principer indragningarna av överskotten har gjorts, 3. om de högskoleenheter som fått medel indragna kan räkna med att få disponera huvudparten av dessa pengar samt 4. vilka regler som kommer att gälla i framtiden för denna typ av dispositioner. Medel för högskolans verksamhet anvisas numera under reservationsanslag. Dessa är en förutsättning för det decentraliserade beslutsfattande som är ett av syftena med högskolereformen. Reservationsanslagen ger möjlighet för högskoleenheterna att planera verksamhet för mer än ett budgetår genom att medel som anvisas under anslagen kan reserveras för följande budgetår. Det är därför naturligt att reservationer finns på högskolans anslag. Jag vill emellertid redan nu stryka under att syftet med reservationsmöjligheten är att planmässigt kunna avsätta medel för en verksamhet eller åtgärd, inte att stora oplanerade behållningar skall uppstå under anslaget. Om det senare sker är det uttryck för endera att den verksamhet som medlen anvisats för inte har kunnat genomföras på sätt som planerats eller att kostnaderna för verksamheten har överskattats. Med hänvisning till vad jag nu har sagt blir mitt svar på Christina Rogestams första fråga att de medel som regeringen har beslutat hålla inne är behållningar från verksamhet som har genomförts budgetåret 1978/79 och som inte har reserverats för andra verksamheter under senare år. De berörda högskoleenheterna har vid nämnda budgetårs utgång helt enkelt inte haft en planering som motsvarat storleken på behållningarna. Med hänsyn till behovet att inom ramen för befintliga resurser finna utrymme för nya åtaganden har jag i detta läge bedömt det mest ändamålsenligt att regeringen i budgetarbetet kan disponera de innehållna medlen för angelägna åtgärder inom högskolan. Jag återkommer härtill i 1980 års budgetproposition. Den andra frågan har jag redan delvis besvarat. Jag vill endast lägga till att alla högskoleenheter som berörts av regeringsbeslutet trots detta kommer att ha reservationer av betydande storlek. På fråga nr 3 är mitt svar att den innehållna summan — som ju är av engångskaraktär — kommer att användas för gemensamma ändamål för högskolan. Därmed kommer också de berörda enheterna att ha fördel därav direkt eller indirekt. Som jag nyss har nämnt återkommer jag i budgetpropositionen till denna fråga. Även Christina Rogestams fjärde fråga kommer att beröras i budgetpro positionen. Som jag inledningsvis har nämnt är reservationsanslagen en förutsättning för en decentraliserad högskola. Därav följer också att reservationer skall kunna finnas och fungera som ett instrument för en planering över budgetårsgränser. Det är stora oplanerade medelsbehållningar som faller utom ramen för en effektiv användning av reservätionsanslag.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på mina frågor. Regeringen beslutade den 22 november att hålla inne 27 milj.kr. av de överskott på 160 milj.kr. som universitet och högskolor redovisade per den 1 juli 1979. Detta beslut har ställt till stora problem för de högskolor som berörs av beslutet. 160 miljoner i överskott kan tyckas vara mycket. En stor del härrör sig dock från kostnader för redan bedriven verksamhet som ännu inte hunnit betalas ut. Exempel på det är timarvoderad undervisning, där lärarna ofta kommer in med sina arvodesräkningar först efter läsårets slut. Då hinner man inte betala ut dessa arvoden före den 1 juli. En annan del är planerade besparingar ute på institutionerna för att nästa år kunna inköpa ett dyrare instrument. På ett universitet med ett hundratal institutioner kan bara sådana planerade besparingar ett budgetår gå upp till stora belopp. Vissa universitet och högskolor hade i bokslutet satt rubrik på sina reservationer. De fick behålla sina pengar. Andra hade inte gjort det. De fick en stor del av sina reservationer indragna. Ingen räknade med någon risk för indragning av reservationer. Därför skilde man inte mellan planerade och oplanerade överskott i årets bokslut. Det är bara att beklaga att det delvis är den använda bokslutstekniken som blivit avgörande för indragningarna och vilka högskolor som fått medel indragna. Det sena och överraskande beskedet har ställt till problem. Under hösten har man planerat hur pengarna skall användas. På Göteborgs universitet t.ex. har man reviderat budgeten och satt antagningstalen på vissa utbildningar med utgångspunkt i att man kunde disponera dessa medel innevarande budgetår. Högskolan i Borås har också planerat hur man skulle använda pengarna, bl.a. för att klara omläggningen av biblioteksutbildningen. Svaret på min tredje fråga tolkar jag så, att enheterna inte kan räkna med att själva få disponera medel för egna planerade verksamheter. Den viktigaste delen av min fråga är självfallet hur reservationerna i framtiden kommer att behandlas. Utbildningsministern säger i sitt svar att reservationsanslag är en förutsättning för det decentraliserade beslutsfattande som är ett av syftena med högskolereformen. På den punkten är vi helt överens. Det är därför viktigt att statsrådet klargjort att det skall vara möjligt att planmässigt avsätta medel från det ena året till det andra. Det finns ju en risk att regeringens beslut i november detta år kommer att leda till att man inte vågar reservera medel, av oro för att de då skall dras in, utan att man i stället kommer att köpa material och instrument för alla kvarvarande medel i maj och juni. I det läget får vi verkligen en oplanerad planering och en ordning som blir ett grundskott mot systemet. Ett av skälen till reservationerna är att många högskolor uppfattat det som otillåtet att gå med underskott på reservationsanslag. En flexibilitet som ena gången tillåter ett litet underskott, nästa gång ett planerat överskott, är nödvändigt för att man skallskunna utnyttja resurserna effektivt. Det vore bra om utbildningsministern kunde kommentera den punkten.

Herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att de samlade reservationerna uppgick till 161 miljoner. Regeringen har innehållit 27 miljoner. Vid högskolan i Borås hade man reservationer på 2,6 miljoner, varav 1 miljon är innehållen. Vid universitetet i Göteborg hade man reservationer på 19,6 miljoner, varav 4 miljoner är innehållna. Vad vi talar om är alltså en liten del, ungefär en sjättedel, av de samlade reservationerna. Jag hoppas självfallet att detta skall vara en engångsåtgärd. Min bedömning har varit att detta inte är pengar som har reserverats för den typ av ändamål som Christina Rogestam åsyftade, utan medel som man faktiskt ursprungligen inte har planerat att använda. Det säger sig självt att det i en hård budgetmangling kan vara svårt att försvara reservationer av den storleksordning som det här varit fråga om. Det är möjligt att man behöver förbättra det tekniska underlaget. Den undersökning av behållningarna vid varje högskola som departementet har gjort under hösten har bl.a. visat att bokföringen behöver förbättras i en del avseenden. Jag kommer senare att ta initiativ till ett uppdrag till UHÄ och riksrevisionsverket att se över dessa rutiner.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det kompletterande svaret. Jag tror det är angeläget att man gör en översyn och får bokslutsfunktionerna att löpa. bättre liksom det administrativa och ekonomiska systemet över huvud taget. När det gäller de indragna medlen är det riktigt att de bara är en liten del av överskotten. Men av överskottet för t.ex. högskolan i Borås avsåg 1,4 milj.kr. kostnader för redan bedriven verksamhet, och det faktiska överskottet var 1,2 milj.kr. Av det beloppet hade man alltså redan planerat för hur ungefär 1 miljon skulle användas, men man hade inte satt rubriker på användningsområdet i anslutning till bokslutet. Jag tycker det är viktigt att vi är överens om att universitet och högskolor skall kunna ha en planerad ekonomisk verksamhet genom att kunna avsätta den här typen av reserverade medel för framtiden. Men jag skulle ånyo vilja höra om utbildningsministern kan kommentera möjligheten för dem att något år gå med underskott på anslagen för reservationsmedel.
Herr talman! Med underskott bör förvisso inte universiteten gå enligt det här systemet, och det tror jag inte heller att de kommer att göra. Den långsiktiga planering som systemet medger innebär att högskolorna i samband med sin ordinarie planering kan lägga upp flerårsplaner. Innebörden av systemet är inte att planer skall upprättas i efterhand för att de skall kunna spendera stora oplanerade överskott, vilket faktiskt har skett på en del håll.
Herr talman! Anslagssystemet för högskolorna ändrades radikalt den 1 juli 1977. Det var en stor omställning. Det tar några år att klara den, och det är det som man hittills inte har gjort. Jag tror att de oplanerade överskotten kommer att vara betydligt mindre om några år och att man då kan komma in i en rutin med vissa planerade överskott. Tills man har kommit dithän är det väsentligt att högskolorna ges möjlighet att själva utnyttja och även att något i efterhand besluta om hur de skall använda uppkomna överskott.
Herr talman! Jag tror också att vi kommer att få ett bättre fungerande system redan om något år, men det är påfallande att medan vissa universitet och högskolor har klarat det här systemet mycket väl har andra stora oplanerade överskott. Det betyder att man behöver se över planeringssystemet och fundera över hur det fungerar lokalt. På den punkten tror jag att Christina Rogestam och jag är överens.
Herr talman! På den punkten är vi helt överens, och därför tycker jag att det besked om att det skall göras en översyn som utbildningsministern gav är bra. Men jag tror också det är angeläget att vi gemensamt stryker under att högskolorna i fortsättningen skall få utnyttja de planerade överskott som de har eller kan beräknas få under kommande budgetår, så att det inte uppstår någon tveksamhet om hur de skall utnyttja systemet.

Herr talman! Raul Blächer har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka utbildningen vid journalistlinjen. Den grundläggande journalistutbildningen har under senare år varit föremål för översyn och successiva förbättringar. Innevarande läsår har dessutom inrättats en påbyggnadslinje om 20 poäng som en form av återkommande utbildning. Många journalister har en bristfällig grundutbildning. För sådana ges sedan läsåret 1972/73 fortbildningskurser vid högskolan i Kalmar. De studerande erbjuds därvid särskilt gynnsamma studiesociala villkor. Vidare vill jag erinra om att resurser ställs till förfogande för utbildning av journalister och grafisk personal i den nya teknik som införs vid allt fler tidningar. Regering och riksdag har således genom skilda beslut angett ramar för journalistutbildningen och också byggt ut resurserna för denna. För närmare utformning av utbildningen liksom för den slutliga fördelningen av medel mellan skilda utbildningar vid en högskoleenhet svarar lokala organ. Av vad jag nyss har anfört framgår att mycket har gjorts på senare år för att förbättra ifrågavarande utbildning. Några ytterligare förstärkningar av journalistlinjen har inte begärts av universitetsoch högskoleämbetet i förslagen till anslagsframställning för budgetåret 1980/81. På grund av det ansträngda statsfinansiella läget anser jag mig inte heller böra föreslå någon sådan förstärkning.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Svaret ger dock ett intryck av att utbildningsministern undviker huvudfrågan om följderna av åtstramningen av anslagen. Jag skall inte förneka att det skett vissa förbättringar, men det har också inträtt klara försämringar. Dessa har främst drabbat de praktiska momenten av journalistutbildningen. Antalet temasidor inom utbildningens dagspressprojekt har minskats, och minskningen har drabbat publikkontakter i form av diskussioner, t.ex. med folkhögskoleklasser. Tidigare genomfördes s.k. kommunprojekt, varvid en grupp på 15 elever åker till en kommun och framställer en lokal tidning, som sedan diskuteras på ett möte med intresserade kommuninvånare. Nu åker en hel klass på 30 elever ut till ett och samma kommunprojekt. När det gäller fotooch bildkunskap har anslagen förblivit oförändrade, medan kostnaderna för fotopapper och annan utrustning för foto har stigit. När anslagen inte följer kostnadsutvecklingen, så uppstår givetvis en nedskärning. På samma sätt har bandmängden för radioundervisningen minskats. Inom Nr 53 utbildningen för television har man gått över till redaktioner om 15 elever — Fredagen den en helt orealistisk arbetssituation. 14 december 1979 Ytterligare exempel kan räknas upp för att belysa hur den praktiska utbildningen i dag blir lidande av att anslagen har minskats eller inte fått följa Om journalistutkostnadsutvecklingen. bildningen vid Herr talman! Vi står nu inför en snabb revolutionering av hela teknologin högskolorna på mediaområdet. Denna nu accelererande utveckling får genomgripande följder för olika institutioner i samhället, och den påverkar också demokra tins och yttrandefrihetens grundvillkor. Detta ställer i dag ökade krav på journalisterna, om de skall klara den för demokratin viktiga uppgiften som allmänhetens tjänare. Det är utomordentligt viktigt att journalistutbild ningen följer med i samhällslivets aktuella förändringar och ger insikter bl.a. om arbetslivet och om hur arbetsmarknadens organisationer fungerar. Journalistutbildningen får inte missa målet att ge tillräckliga färdigheter och insikter för att möjliggöra en journalistik som kritiskt granskar, aktiverar och informerar och som verkar för en förändring, inte för passivering. Att universitetsoch högskoleämbetet inte har begärt några förstärkningar får ju inte tas till intäkt för att allt står bra till. Det faktiska förhållandet är dock att både studenterna och avnämarna klart uppfattar de försämringar som har inträtt. Utbildningsministern hänvisar till det ansträngda statsfinan siella läget. Om landets kulturminister har den uppfattningen att journalist utbildningen skall försämras för att hjälpa till att betala en dålig ekonomisk - politik under moderat ledning, så har han inte tillräckligt beaktat de allvarliga följder detta får på sikt.
Herr talman! I sin interpellation framhåller Raul Blächer att flera linjer inom högskolan under de senaste åren av ekonomisk åtstramning fått se sina anslag reellt minskade. I 1979 års budgetproposition föreslog regeringen nedskärningar i planeringsramarna för vissa linjer på några högskoleorter med åtföljande minskning i resurstilldelningen. Det var i huvudsak fråga om en anpassning till det faktiska utnyttjandet av utbildningen. Men nedskärningen har inte gällt journalistlinjen. Det kan alltså slås fast att journalistlinjen inte fått minskad kapacitet eller minskade resurser på grund av något beslut av regering eller riksdag. När det sedan gäller den lokala frihet som genom högskolereformen gavs de enskilda högskolorna vid deras fördelning av resurser kan man konstatera att det, som Raul Blächer påpekade, har uppstått problem på sina håll. BI. a. har, som framgick av den föregående debatten, vissa av högskolorna för det gångna budgetåret redovisat mycket stora reservationer på sina anslag. Detta tror jag är problem som främst har att göra med en ny planeringssituation, och jag hoppas att de är av övergående natur. Mitt intryck är inte heller att man utifrån de fakta som redovisats t.ex. i en skrivelse till utbildningsutskottet och de som kommit fram i den offentliga 189 debatten skulle kunna dra slutsatsen att journalistlinjen i Stockholm och Göteborg generellt har missgynnats. Men jag är säker på att det ligger mycket i vad Raul Blächer säger — att det ändå har uppstått en del praktiska problem beroende på lokala beslut.

Herr talman! På grund av särskilda arbetsuppgifter har jag inte haft möjlighet att inom föreskriven tid besvara Sven Lindbergs interpellation nr 62 om en skoglig basindustri i Hissmofors. Jag avser att besvara den måndagen den 17 december.
Herr talman! Frida Berglund har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att säkra sysselsättningen i Norrbotten i enlighet med en av mig år 1976 redovisad målsättning som syftade till att styra över de resurser som skulle ha satsats på Stålverk 80 till andra utvecklingsprojekt i Norrbotten. När det visade sig nödvändigt att avbryta projektet Stålverk 80 på hösten 1976 saknades alternativa utvecklingsprojekt som kunde realiseras i Norrbotten. Norrbottendelegationen tillkallades bl.a. för att komma med förslag till sådana projekt. Även inom regeringens kansli har ett sådant arbete bedrivits. Resultatet av ansträngningarna hittills redovisades i propositionen 1978 79:33, rskr 1978/79:320). Vi skall självfallet fortsätta våra ansträngningar. Förslag som utarbetas inom länet bör därvid spela en betydande roll. Norrbottendelegationen upphör visserligen efter avslutat arbete med sin verksamhet vid nyår, men länsstyrelsen har fått medel så att man i länet även i fortsättningen skall kunna medverka aktivt när det gäller att ta fram utvecklingsprojekt till förmån för Norrbotten.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Jag konstaterar att statsrådet Åsling återigen hänvisar till Norrbottendelegationen. Norrbottendelegationen har gjort ett gott arbete, men den har inte haft möjlighet att påverka utvecklingen exempelvis i våra basindustrier, som är ryggraden i vår sysselsättning och utveckling. Jag frågar mig hur statsrådet Åsling 1976 kunde lova med så stor säkerhet att man skulle satsa på verkstadsindustrin, om centern inte hade någon plan för det. En undersökning visar att industrisysselsättningen ökade mellan 1973 och 1976 med ca 2 200 personer men att antalet sysselsatta från 1976 till 1979 har minskat med ca 1 500. På bildskärmen visar jag resultatet av de borgerliga regeringarnas sysselsättningspolitik i Norrbotten. Mer än 13 26 av länets arbetskraft står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Därnäst kommer Värmland med 5,8 26, och genomsnittet för riket är 4,1 9c. Siffrorna är oroande och ovissheten stor. Inte heller i statsrådet Åslings svar ges några lugnande besked. Ovissheten är också grundad på de erfarenheter som vi har av regeringen Fälldin 1, som på kort tid raserade det som socialdemokraterna med möda byggt upp under många år. Genom olika åtgärder hade vi kunnat hejda de fria marknadskrafternas ödeläggelse av Norrbotten. Vi hade fått stopp på utflyttningen från länet. Vid regeringsskiftet 1976 kom dock utflyttningen i gång igen, och den ökar fortfarande. Det beror på att efterfrågan på arbetskraft i andra delar av landet har ökat. Det är ungdomen som flyttar. Att ungdomen flyttar är mycket allvarligt. Ung och välutbildad arbetskraft är en utvecklingsfaktor. När de unga flyttar minskar också regionens egna möjligheter till utveckling, och det betyder att det blir svårare att klara sysseslättningen på lång sikt. När socialdemokraterna beslutade att placera en teknisk högskola i Luleå var det ett led i strävandena att tillföra länet kunnande. Därför anser vi att det är viktigt att de som fått sin utbildning också får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiskt arbete för länets utveckling. Jag skulle vilja ställa följande frågor till industriminister Åsling: Står statsrådet kvar vid sin målsättning att klara sysselsättningen och den regionala balansen? Gäller de tidigare fattade besluten om regionalpolitiken? Finns det pengar till investeringar i basindustrier och verkstadsindustrier? Är samhället berett att ta sitt ansvar?
Herr talman! Som svar på Frida Berglunds frågor vill jag säga: Självfallet gäller alltjämt målsättningen för regionalpolitiken, dvs. upprätthållande av regional balans. Självfallet gäller också alltjämt ambitionen och målsättningen att klara sysselsättningsproblemen i Norrbotten. Men jag skall samtidigt erkänna att jag är långt ifrån tillfredsställd med de resultat som har uppnåtts. Man måste väl ändå notera att det under de senaste tre åren har skett en massiv satsning i Norrbotten. Det har gällt insatser både för att säkra den industriella utvecklingen och för att klara en samhällsutveckling och en utveckling när det gäller infrastruktur, som är av grundläggande betydelse för den fortsatta industrialiseringen. Det är satsningar i flermiljarderklassen, och de måste fullföljas.

Det hade naturligtvis gjort att man i detta skede hade kunnat nå ett snabbare resultat.
Herr talman! Statsrådet Åsling säger att han var fixerad vid Stålverk 80. Då skulle statsrådet Åsling ha lyssnat på socialdemokraterna. Vi sade nämligen: Stålverk 80 skall byggas, men dessutom krävs andra insatser. Det sade jag bl.a. i en debatt om stålindustrins framtid som vi hade här i kammaren den 10 december 1976. Det är riktigt att man har satsat i Norrbotten, men man har i stor utsträckning satsat på beredskapsarbete. Man har saknat näringspolitiska insatser, och därför har man varit tvungen att satsa på beredskapsarbete. Det är inte fy skam — det har ju ändå gjorts vissa insatser. Men vad vi ser med oro är att exempelvis lokaliseringsstödet, som ju är statsrådet Åslings käpphäst, har gått till verksamheter utanför stödområdet. Det mesta har hamnat utanför Norrbotten, sedan centern kom i regeringsställning. Etableringsdelegationen, som man hade stora förhoppningar på, har inte åstadkommit några resultat. Socialdemokraterna har ända sedan 1976 här i riksdagen och till regeringen lämnat förslag som skulle ha inneburit att vi inte hade hamnat i den situation som vi nu befinner oss i. De olika fackliga organisationerna och olika politiska organisationer har lämnat program och förslag till regeringen. Jag kan också säga till centerns fördel att medan ni var utanför kanslihuset lyssnade ni på våra förslag, t.ex. om pengar till LKAB, men när ni är under Bohmans järnhandsgrepp har ni svårare att göra det. Därför är vi oroliga för utvecklingen.
Herr talman! När det gäller det regionalpolitiska stödet är det inte korrekt, som Frida Berglund säger, att det till större delen har använts i andra delar av landet. Det är självklart att förekomsten av projekt måste styra användningen också av regionalpolitiska instrument och stödåtgärder. Vi får ha klart för oss att det finns regionalpolitiska problem också i andra delar av landet än i Norrbotten. Det har ju inte minst debatten här i kammaren under senare tid visat. Sedan vill jag säga att Frida Berglund gör etableringsdelegationen och det arbete som den utför stor orätt när hon säger att den inte har gett resultat. Den har tillfört industripolitiken här i landet ett unikt och utomordentligt värdefullt informationsmaterial, som också är av betydelse för det fortsatta arbetet i Norrbotten. Det leder nu till förnyade kontakter med svenskt näringsliv för att främja etableringar i Norrbotten.
Herr talman! Större delen av lokaliseringsmedlen har inte gått till Fredagen den stödområdet. Redan 1978 redovisade arbetsmarknadsutskottet att vi hade 14 december 1979 fått en förändring, och den förändringen var ingen tillfällighet utan resultatet av en målmedveten satsning, eftersom Nils Åsling hade meddelat riksdagen Om åtgärder för att han skulle styra över lokaliseringsmedel till andra områden och ändra — att säkra sysselbl.a. stödområdesgränserna. sättningen i Norr Att skapa arbete är svårt, det har vi alltid hävdat. Jag har frågat statsrådet — botten Åsling vilka ytterligare styrmedel ni skall använda, för det som ni har gjort tidigare har visat att situationen bara har blivit sämre. Ingen kan påstå annat än att vi hade ett bättre läge 1976 och att det är betydligt sämre i dag. Hur bedömer statsrådet Åsling möjligheterna att få ekonomiska resurser till de satsningar som krävs?
Herr talman! Att situationen är sämre i svenskt näringsliv efter den mest förödande industrikrisen sedan 1930-talet är ganska självklart — det kan vi inte behöva upprepa. Det drabbar naturligtvis i synnerhet Norrbotten, som har haft och har ett ensidigt beroende av råvarubaserad industri. De strävanden som nu pågår att differentiera näringslivet skulle ha startat långt tidigare. Då hade vi suttit i en annan situation. Jag tycker att Frida Berglund och jag borde vara överens om att också peka på det positiva som händer, t.ex. att det nu etableras en servicecentral för den statliga förvaltningen i Gällivare — ett fullständigt unikt projekt, som etableringsdelegationen i industridepartementet är huvudansvarig för. En utveckling av den industriella miljön sker i tekniska högskolans regi etc. Det finns många positiva inslag i Norrbottens utveckling som vi också skall komma ihåg att peka på.
Herr talman! Jag har försökt ta upp vissa positiva saker, för jag tycker att det är viktigt. Men om vi får prognoser som visar att två av tio ungdomar 1990 kan beräknas få arbete i Norrbotten och vi vet att SSAB kommer att skära ner sin personal, så är det väldigt oroande, och det är det jag vill att statsrådet Åsling skall uppmärksamma. Vi har haft en industrikris, men den kan inte helt skyllas på lågkonjunktur, utan mycket av den har berott på att de borgerliga regeringarna har litat till marknadskrafterna. Det har givit förödande resultat, och det är självklart att Norrbotten, som är ett känsligt län, då har drabbats hårdast.

Herr talman! John Johnsson och Olle Göransson har i likalydande frågor frågat mig hur jag ser på möjligheterna för Allis-Chalmers svenska dotterbolag, Svedala-Arbrå och Sala International, att få tillverkning i samband med utbyggnaden av LKAB:s kulsinterverk i Kiruna. Per Olof Håkansson har frågat vilka initiativ jag avser att ta för att alternativet med ”svensk tillverkning” skall komma i fråga vid LKAB:s upphandling av utrustning för kulsinterverkets utbyggnad i Kiruna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang.

Denna inställning har jag tidigare deklarerat, senast i ett interpellationssvar den 10 december 1979 till Thage Peterson om tillverkningen av utrustning för basindustrierna. Upphandlingen för utbyggnaden av LKAB:s kulsinterverk i Kiruna är ännu inte avslutad. Den aktuella ordern till det amerikanska entreprenadföretaget omfattar ca en fjärdedel av totalinvesteringen. LKAB räknar med att största delen av återstående beställningar kommer att förläggas till svenska företag.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga angående möjligheterna för Svedala-Arbrå och Sala International att få tillverkning för LKAB:s kulsinterverk. Som väntat gav industriministerns svar lika litet som det svar som han för en tid sedan gav de anställda. Det visar ett svalt intresse för de anställda och de svenska företagen i denna bransch. Industriministern pekar på principer som han har när det gäller upphandling, lämpligen att ”hänsyn tas till sådana faktorer som t.ex. pris, kvalitet, leveranssäkerhet och service, kreditvillkor m.m.”. Han anser att man inte skall göra avsteg från dessa principer. Man hade naturligtvis väntat sig att landets industriminister skulle visa något intresse för dessa företag med tradition, kunnande, utrustning och kapacitet för tillverkning åt svensk gruvindustri, även om kostnaderna i något läge är högre. Men så tycks ingalunda vara fallet. Vi måste väl se på en sådan här industri och behovet av den på samma sätt som de fackliga organisationerna och företagen har gjort. Det är av vikt för denna bransch att ha en egen industri här i landet, som har möjlighet att göra de tillverkningar och utföra den service som behövs. Vi vet — och det är dokumenterat — att industrin har detta kunnande. De anställda i dessa företag, som i regel är belägna i svaga regioner, väntar sig detta. Jag skulle vilja fråga: Anser industriministern att det vore till gagn för landet och gruvnäringen om vi kunde bidra till att detta kunnande fick möjlighet att leva vidare till fördel för svensk industri? Det är väsentligt att vi får klarlagt om industridepartementet och regeringen verkligen har intresse av att fullfölja denna del — eller skall en billigare utländsk industri kunna slå ut en kunnig svensk industri?

Herr talman! I Olle Göranssons ställe tar jag emot detta svar, för vilket jag tackar industriministern. Det företag som i dag heter Sala International har under snart ett sekel arbetat inom gruvoch malmsektorn. Under denna tid har företaget samlat en gedigen erfarenhet inom malmberedningssektorn. Med sitt stora processoch anläggningskunnande och sin utveckling av effektiva anrikningsmaskiner har Sala International kunnat etablera sig på världsmarknaden. För två år sedan förvärvades aktiebolaget Sala International av det multinationella bolaget Allis-Chalmers Corporation via dess svenska dotterbolag Svedala-Arbrå AB. Allis-Chalmers Corporation har denna höst fått en stor order på den första etappen av utbyggnaden av kulsinterverket i Kiruna. Offerten är baserad på svensk tillverkning, alternativt fri upphandling, dvs. tillverkning var som helst i världen. Risken är nu stor att det amerikanskt ägda Allis-Chalmers lägger tillverkningen utanför Sverige. De anställda i Allis-Chalmers dotterbolag — Sala International, Nyhammars bruk och Svedala-Arbrå — har därför krävt att regeringen skall ta initiativ till svensk finansiering med krav på största möjliga inhemska tillverkning. Företagen är ju belägna i mycket industrisvaga regioner: Sala, Ludvika, Arbrå och Svedala. Detta är alltså bakgrunden till den ställda frågan. Jag beklagar att industriministern lättvindigt försöker vifta frågan ifrån sig i stället för att ta sitt ansvar som industriminister.

Om de svenska företagen inte får tillräckligt många order, har de inte heller möjlighet att presentera sin teknik och få ut den till omvärlden. Det är därför betydelsefullt att företagen får möjlighet att visa upp sina system i fungerande referensanläggningar. Detta är ett nationellt intresse. Statligt stöd borde därför vara naturligt. Jag menar alltså att det finns all anledning för industriministern att nu skrida till verket och satsa på svensk finansiering och/eller utvecklingsstöd för att möjliggöra svensk tillverkning av kulsinterverket i Kiruna.

Herr talman! Låt mig först instämma i vad John Johnsson och Lena Hjelm-Wallén har sagt. I instämmandet ligger också ett tack till industriministern för svaret på min fråga. Föregående talare har ju redogjort för frågans bakgrund, så jag kan helt avstå från att diskutera den. Men det finns, herr talman, anledning att se från en mera principiell utgångspunkt på upphandlingsfrågan och den roll som svenska företag skall spela inbördes — inte minst vilken roll samhällsägda företag skall spela — och samtidigt få industriministerns uppfattning klarlagd. Vad är det för mening med att i en offertförfrågan begära ett alternativ med svensk tillverkning, om man inte fullföljer diskussionen kring det? Vi får väl utgå ifrån att förfrågan är förenad med ett ärligt uppsåt, dvs. att man vill ha ett svenskt alternativ. Om svensk upphandling blir dyrare men bedömningen är gjord utan hänsynstagande till annat än summorna i offerterna, vad gör man då? Bör inte då de värderingar som ligger bakom förfrågan om ett svenskt alternativ fortfarande ha ett värde, ett ekonomiskt värde som offerten kan justeras med? Som statsrådet Åsling delvis har berört finns det kanske andra ting som man kan ta upp: serviceoch underhållsfaktorer, värdet av att ha en producent inom landet och andra tekniska och ekonomiska omständigheter — inte minst, eftersom det är ett samhällsägt företag, värdet av att ha sysselsättningen inom landet. Kanske kan det vid en sådan totalbedömning kvarstå skäl för att förkasta det svenska alternativet. Borde man inte då dela upp det och se efter var de oförmånliga delarna i det svenska alternativet ligger? Då kan man saka dem, och kvar står kanske 75 70 av upphandlingen inom Sverige, med alla fördelar som det för med sig. Jag tycker, herr talman, att svaret egentligen är rätt intetsägande. Tyvärr tar industriministern inte några initiativ för att säkra svensk upphandling, helt eller delvis. Det tycker jag är beklagligt, för vem skall värna om den svenska industrin, om inte den svenska industriministern gör det?

Herr talman! Får jag först, inte minst i anslutning till vad Per Olof Håkansson här sade, anlägga några principiella synpunkter på denna fråga. Först och främst tycker jag att det är felaktigt att riksdagen ger sig in och kommenterar affärer mellan enskilda företag, det må vara företag med statlig ägarbakgrund eller inte. Om vi skulle ge oss in på en mera detaljerad granskning av företagens upphandling, skulle det få ganska besvärande konsekvenser. Man kan också ifrågasätta det rimliga rent konstitutionellt. Jag kan också till detta knyta den principiella reflexionen, att skulle vi möta motsvarande attityd till upphandlingsfrågor i våra avnämarländer, skulle vi självfallet på den svenska industrins vägnar reagera. Det kanske också kan stämma till eftertanke. Man har kommenterat mitt svar och sagt att det inte är tillfredsställande. Men jag har gått ganska långt i mitt svar när jag säger att det är en bestämd vilja från regeringen att man bör anlita svenska leverantörer under förutsättning att dessa kan lämna likvärdiga anbud när det gäller faktorer som pris, kvalitet, leveranssäkerhet, service och kreditvillkor. Är det verkligen de frågandes allvar och mening att man skall eftersätta kravet på att upphandlingen skall ske på affärsmässiga villkor, att man skall eftersätta kravet på att leveranser håller den kvalitet man har rätt att fordra eller att de skall vara prismässigt konkurrenskraftiga? I så fall ger man sig in i ett mycket besvärligt och diskutabelt betraktelsesätt.

Herr talman! När industriministern ifrågasätter om man skall gå ifrån de principer han har skisserat i svaret — om kvalitet, leveranssäkerhet, service o. d. — ställer jag en fråga till honom, om man inte skall ta in värdet av det kunnande som vi har i Sverige och fördelarna med detta. Industriministern svarar inte på den frågan. Det skulle vara bra om vi fick ett svar. Vi ser det så här: Vid en upphandling måste man bedöma också vikten av att ha en sådan industri här och tillvarata det kunnandet, även om det i något läge skulle bli något dyrare. Jag tror vi skulle komma i ett betydligt sämre läge — det är kanske dit industriministern strävar? — om vi helt skulle bli beroende av företag från utlandet och vara utan eget kunnande på hemmaplan. Jag skulle alltså vara tacksam för ett svar på frågan om man skall väga in den delen eller om vi skall ”skippa” det svenska kunnandet.

Herr talman! Jag blir nästan litet upprörd över att industriministern tycker att det är konstigt att vi tar upp frågan i riksdagen. Det gäller inte bara ett enskilt företag. Frågan har principiell räckvidd som berör förhållandet mellan landets basindustri och vår utrustningsindustri. Enligt vår mening är det naturligt att utnyttja landets basindustri för att inför omvärlden visa upp vad utrustningsindustrin förmår. Det är förvånande att industriministern i stället föredrar att sitta med armarna i kors och se på hur svenska företag undandras order, medan ett multinationellt företag med dotterbolag i Sverige väljer att satsa på industri utomlands för att infria en order som man får från en statlig industri. Att helt avstå från att stödja den inhemska industrin möter nog föga förståelse inom vårt land. Det är ju på samma sätt inom andra länder. F. ö. måste väl industriministern ha menat någonting med sitt uttalande i interpellationsdebatten här i måndags, som f. ö. industriministern också hänvisade till i sitt svar.

Men det räcker inte med fromma ord från industriministern. Det måste till handling — handling efter de principer som industriministern gav uttryck åt i måndags.
Herr talman! Det är kanske onödigt att påpeka att jag helt instämmer i de synpunkter som John Johnsson och Lena Hjelm-Wallén har framfört i den andra omgången. Anledningen till att jag tog upp det här i kammaren är att jag har följt detta ärende och haft kontakter med de fackliga organisationerna. Jag har också läst det tämligen intetsägande uttalande som de fackliga organisationerna fick från industriministern som svar på deras skrivelse. Vad jag tog upp i diskussionen i dag var närmast frågan om det är någon mening med att i en offertförfrågan ställa krav på ett alternativ med svensk tillverkning. Jag noterar att industriministern inte verkar se något värde i det, vilket jag beklagar. Jag vill också understryka att jag har fått indikationer på att man kanske inte värderat det svenska alternativet på ett alldeles korrekt sätt i den bedömning som man gjort ifrån den köpandes sida. Jag tycker det är beklagligt att industriministern inte ställer upp och värnar om den svenska industrin. Den har kvaliteter och värden som är värda att ta vara på.
Herr talman! Självfallet är jag angelägen om den svenska industrin. Till John Johnsson vill jag säga att jag självfallet anser att kunnandet som vi har i vår industri och i vår maskintillverkande industri är väsentlig för den industriella utvecklingen här i landet. Men i kunnandet ligger också att vara konkurrenskraftig när det gäller både teknik och ekonomi. Skulle vi frångå de principerna, skulle vår industri sjunka tillbaka till en andra rangens industri beträffande konkurrenskraft och därmed också teknisk utveckling etc. Vi är ju så beroende av export av våra produkter, och skulle vi på vår hemmamarknad ge avkall på de krav på konkurrenskraft och teknisk utveckling som möter på världsmarknaden skulle därmed också svenska företag ha sämre möjligheter att hävda sig på världsmarknaden. Till Lena Hjelm-Wallén vill jag säga att det vore intressant att få höra vad det är för åtgärder som socialdemokraterna förordar för att man skall säkra leveranser från svenska företag — åtgärder som inte står i motsättning till internationella överenskommelser beträffande fri handel. Strider åtgärderna mot dessa överenskommelser skadar de den svenska exporten.
Herr talman! Jag vill till industriministern säga att det inte är fråga om att ge avkall på konkurrenskraft, utan det är fråga om att värdera alla delar i konkurrensen — kunnande, svensk kvalitet och de delar som man skall konkurrera med på världsmarknaden. Om vi kan hålla det svenska kunnandet och den svenska produktionen på en mycket hög nivå, då har vi också konkurrenskraft ute i världen. Men om vi skall köpa varan och kunnandet utifrån, då försvinner det svenska kunnandet och vi får ingen konkurrenskraft. Är det på den linjen som industriministern vill driva industripolitiken?
Herr talman! Ingen av oss har talat om att man skall göra avkall på konkurrenskraften. Vad det handlar om är att något se om sitt eget hus. Det finns ett samband mellan basindustri och tillverkningsindustri, maskinindustrin. Det sambandet är det ganska vanligt att man i länder runt om i världen drar nytta av. Det vore inte underligt om vi gjorde det också i Sverige. Vad handlar det om? Jag trodde industriministern hade tagit något intryck av de uppvaktningar, brev m.m. som han har fått från de fackliga organisationerna i denna fråga, men tydligen hjälper ingenting. Vad det handlar om är ju att man vill ha svensk finansiering, eftersom det är en viktig fråga i sammanhanget, eller ett direkt utvecklingsstöd för en referensanläggning, alltså en anläggning att kunna visa upp för omvärlden.
Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att Lena Hjelm-Wallén kanske inte har blivit riktigt informerad i denna fråga, för här gäller det varken svensk finansiering eller utvecklingsstöd. Sådana former finns, bl.a. med de matchingkrediter som den förra trepartiregeringen införde inom ramen för SEK-systemet. Utvecklingsstöd finns t.ex. inom ramen för den industrifond som vi har inrättat. Här gäller det en upphandling där uppenbart andra faktorer har varit avgörande. Lena Hjelm-Wallén säger att vi måste se om vårt hus. Ja, naturligtvis skall vi göra det, naturligtvis måste vi slå vakt om våra egna företag och våra egna jobb. Men det får inte ske på det sättet att det slår tillbaka på vår exportindustri, att det bryter mot internationell god sed etc. Det är på den punkten jag efterlyser klara besked från frågeställarna: Var står socialdemokratin här? Vilka undantag från de vägledande principerna för fri handel är socialdemokratin beredd att göra? Debatten är meningslös om man inte från socialdemokratins sida är beredd att ge klara besked.
Herr talman! Det är inte fråga om att göra några avsteg från normala upphandlingsprinciper, utan det är fråga om att använda normala upphandlingsprinciper och uppskatta kostnaderna i slutskedet, då produkten alltså fysiskt är avskriven. Vilken kostnad har den dragit i detta läge? Sedan redogör industriministern för en kreditform, s.k. matchingkrediter. Då ställer jag mig omedelbart frågan: Varför kan inte de tillämpas i detta sammanhang?
Herr talman! Jag beklagar att vi har en industriminister som tydligen inte vill stärka svensk industri i detta avseende. Att bara hänvisa till internationella förpliktelser för att slippa se om sitt eget hus tycker jag är mycket dåligt.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kraftverksföretaget Barsebäck får bära de extra kostnader som brandskyddet orsakar eller att i varje fall Kävlinge kommun inte belastas av detta. De stränga krav som gäller för beredskap mot olyckor i kärnkraftverk kan innebära påfrestningar på ekonomin för de kommuner där kraftverken är belägna. Jag förutsätter att sådana frågor som den som Lennart Pettersson ställt till mig kommer att behandlas av atomlagstiftningskommittén . I avvaktan på resultatet av kommitténs arbete är jag därför inte nu beredd att ta ställning till huruvida kärnkraftskommunerna skall ges ersättning för de eventuella extra kostnader som kärnkraftverket i deras kommun ger upphov till. Denna fråga får slutligt avgöras i samband med att förslag till ny lagstiftning på atomenergiområdet utarbetas. Detta är planerat att ske under budgetåret 1981/82.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Statens och länsstyrelsens krav på en helt ny brandstation i Kävlinge med 28 heltidsanställda brandmän är direkt betingat av Barsebäcksverket. Utan detta verk hade det aldrig varit tal om att Kävlinge skulle skaffa någon heltidsanställd brandkår. Inga kommuner i Skåne, bortsett från de gamla städerna, har heller någon heltidsanställd brandkår, utan kommunerna klarar sitt brandförsvar genom andra lösningar. Det gäller även tunga industrikommuner som Åstorp, Perstorp och Bromölla. Det extra brandförsvar som regeringen nu vill att Kävlinge kommun skall bygga upp på grund av Barsebäck skulle kosta denna lilla kommun 16 milj.kr. iinvesteringsutgifter och 5,5 milj.kr. i driftkostnader. Det innebär enligt min mening en orimlig belastning för en kommun av Kävlinges storlek, och det medför en omedelbar höjning av utdebiteringen med 1 kr. Kävlinges kommunalpolitiker och invånarna i kommunen har reagerat mycket starkt mot regeringens krav på att kommunen skall ta på sig kostnaderna för att uppfylla de brandskyddskrav som följer med lokalise ringen av kärnkraftverket till området. Det bör också tilläggas att Kävlinge Nr 53 kommun ingalunda är ensam om sin uppfattning i fråga om kostnadsfördel Fredagen den ningen. Kommunförbundet har precis samma uppfattning och stöder helt 14 december 1979 kommunens agerande i den här frågan. Jag tycker emellertid att energiministerns svar innebär något av en Om planerna på öppning från regeringens sida, och det vore i så fall mycket välkommet. Om = viss kraftledningsjag tolkar svaret rätt, har regeringen från att ha utfärdat ett rent diktat nu byggnad övergått till att hänvisa till att den pågående utredningen kommer att behandla denna fråga. Det är givetvis positivt. Jag vill i anslutning därtill fråga: När kommer atomlagstiftningskommittén att vara klar med sin utredning? Detta har ju en viss betydelse i sammanhanget. Jag vill också fråga om statsrådets svar innebär — vilket jag tycker är självklart — att regeringen inte nu, innan Kävlinge kommun kan överblicka frågan i dess helhet, pressar kommunen till ett förhastat byggande. Jag är tacksam för en bekräftelse på den punkten.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att mot bakgrund av den förestående folkomröstningen om kärnkraften och de oroande rapporterna om miljöriskerna stoppa den planerade kraftledningen på 800 kV. Statens vattenfallsverk har nyligen till bl.a. länsstyrelsen i Östergötlands län redovisat kraftföretagens uppfattning om vilka utbyggnader av stamnät och regionnät som kan bli aktuella under en tioårsperiod framåt. Redovisningen avser situationen sommaren 1979. Redovisningen innebär icke att en 800 kV-ledning genom de i frågan nämnda länen därmed fått någon ökad aktualitet. Det pågår också ett omfattande utredningsarbete i Sverige som syftar till att klarlägga vilken inverkan ledningar med höga spänningar kan ha på människor och djur som vistas under sådana ledningar. Jag anser det vara viktigt att det pågående forskningsarbetet drivs vidare. Genom statens planverk har utarbetats en översiktlig redogörelse för konsekvenserna från markanvändningssynpunkt av att bygga ett 800 kV-nät. Statens industriverk har vidare med anledning av en ansökan av statens vattenfallsverk om tillstånd att få bygga en ledning för 800 kV från Forsmark till Stockholmsregionen fått regeringens uppdrag att utreda hur Storstockholmsområdets elförsörjning alternativt kan förstärkas med ett överförings 201 system för 400 kV. Verket skall redovisa resultatet senast den 30 april nästa år. Enligt uppdraget bör med förtur redovisas, om den föreslagna sträckningen är lämplig även för ledningar med 400 kV spänning. I avvaktan på att ett kompletterande beslutsunderlag föreligger är jag inte beredd att ta någon ställning till framdragande av den nu aktuella ledningen.
Herr talman! För vad behöver man en kraftledning på 800 000 volt? Inte för nuvarande energiutvinning, men däremot för att förbinda kraftverken vid en fortsatt utbyggnad. Är det rimligt att planera och projektera en sådan ledning innan folkomröstningen i kärnkraftsfrågan genomförts? Inte om man anser att folkomröstningens resultat skall inväntas, men däremot om man under alla förhållanden ämnar satsa på kärnkraften. Är det över huvud taget försvarbart med kraftledningar av denna dimension? Inte om man tar hänsyn till kända och befarade risker, men däremot om man nonchalerar farorna för människor och djur. Detta är frågor som man har ställt sig, när planerna på en jättekraftledning blivit kända. Just nu pågår debatten om den planerade sträckningen genom Östergötland, som också berör Sörmlands och Kalmar län. Jag har därför ställt frågan till energiministern, om regeringen mot bakgrund av den förestående folkomröstningen och de oroande rapporterna om miljöriskerna är beredd att stoppa den planerade kraftledningen. Samtidigt som jag tackar energiministern för svaret på min fråga vill jag nog säga att jag tycker att svaret är något kryptiskt, när han säger att frågan om den här 800 kV-ledningen inte har fått någon ökad aktualitet. Det pågår dock en planering. Statens industriverk har t.ex. sagt att man, när man har skisserat en mätbild för år 2000, som underlag för beräkningarna har valt alternativet att kärnkraften får byggas ut även efter 1985. Det är tydligen förutsättningen för de planeringar som pågår. Jag vill fråga energiministern: Anser inte regeringen och dess energiminister att ni har anledning att säga något om dessa planer? Ämnar ni bara åse en planering som förutsätter en utbyggnad av kärnkraften trots att den frågan skall avgöras i en folkomröstning?
Herr talman! Låt mig erinra om att all elektricitet inte kommer från kärnkraft — det finns som bekant även andra kraftkällor. Det behövs i dag ett ökat underlag för besluten i denna mycket komplicerade och svårbedömbara fråga. Som jag i dag bedömer det blir det inte aktuellt att före folkomröstningen fatta något beslut.
Herr talman! Om det vore tillräckligt för att lugna de oroade, att inget beslut kommer att fattas före folkomröstningen, skulle jag vara glad. Men jag tror inte att det räcker. Ett faktum är att en planering med bestämda Nr 53 förutsättningar pågår. Fredagen den Statens planverk har varit kritiskt till det förhållandet att man planerar en — 14 december 1979 sträcka i taget. Det finns alltid en viss farlig logik i det — så småningom har man då motiv för att binda samman de olika etapperna. Jag tycker inte heller Om import av att den fråga som belystes i TV i går kväll — de stora riskerna för människor — naturgas och djur — tillräckligt har kommit fram i debatten om dessa planer. Båda dessa saker är skäl för att stoppa all planering, i varje fall till efter folkomröstningen. Låt mig erinra om att den planerade sträckningen genom Östergötland berör fyra av länens kommuner. Den går över jordbruksmark, den går i närheten av fritidsområden och bebyggelse. Det visar farorna, i synnerhet som Vattenfall har räknat med en säkerhetszon på 35 m åt varje håll från ledningen. Det blir ett stort ingrepp i naturen. Det har t.o.m. talats om behovet av kilometerbreda zoner för att skydda människor och djur mot de faror som en sådan kraftledning innebär. Den skulle förorsaka stora ingrepp i naturen. Jag hade önskat att energiministern skulle ha givit ett klarare besked om att dessa planer stoppas t. v.
Herr talman! Kurt Ove Johansson har frågat industriministern efter vilken tidsplan regeringen arbetar i naturgasfrågan och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att snabbt nå överenskommelser och avtal om naturgasimport. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som framgår av regeringsförklaringen har regeringen en positiv inställning till import av naturgas. Sedan juni månad har svensk-danska överläggningar förts i naturgasfrågan. Överläggningarna har gällt såväl möjligheterna till leveranser av dansk gas som villkoren för transitering av gas till Sverige över det planerade danska ledningssystemet. Enligt vad jag erfarit kommer resultatet av dessa överläggningar att redovisas för båda regeringarna om ungefär en vecka. Därefter kommer den svenska regeringen, efter samråd med de kommuner i Sydsverige som i första hand skulle beröras av en naturgasimport, att ta ställning till om det för svensk del finns förutsättningar för att driva frågan vidare. Om vi på vår sida kommer till en positiv slutsats och om detsamma gäller den danska 203 regeringen, räknar jag med att förhandlingar om avtal kan tas upp i början av nästa år. Båda parter är inställda på att sådana förhandlingar bör sikta till ett snabbt resultat.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Naturgasen har i många länder blivit en betydelsefull energiråvara. Av världens totala energikonsumtion svarar naturgasen redan för ca 20 96. USA:s energiförsörjning är till 30 26 baserad på naturgas. Industrinationerna i Västeuropa och Japan väntas de närmaste decennierna kraftigt öka sin efterfrågan på naturgas. Utifrån dessa perspektiv borde det rimligen också från svensk sida finnas ett starkt intresse för import av naturgas och för att försöka utveckla en avancerad gasteknologi. Och i svaret som jag har fått från energiministern betonas att man ser med intresse på naturgasen som energikälla. En satsning på naturgasimport och ett genomförande av Sydgasprojektet skulle, förutom att det vore klokt utifrån energioch miljösynpunkt, även få positiva näringsoch sysselsättningspolitiska effekter, vilket är mycket viktigt för den region som jag representerar. Samtidigt som riksdagen i våras underkände Swedegas avtal med bl.a. Ruhrgas framhölls det i propositionen att frågan om import av naturgas kunde komma att tas upp till förnyad prövning. Det var en betydelsefull markering som riksdagen då gjorde, för visst har det efter riksdagsbeslutet inträffat händelser som motiverar en förnyad prövning. Exempelvis har det gjorts intressanta gasfyndigheter i Sveriges närhet, det föreligger allvarliga problem inom vissa oljeproducerande länder och, kanske viktigast av allt, det har gjorts utredningar som visar att det går att få ekonomi i naturgasprojekt. Om jag har förstått det hela rätt är det på det sättet att danskarna senast i januari månad vill ha besked om hur vi skall ha det. Missar vi tåget den här gången kommer vårt lands möjligheter att utnyttja naturgas i energiförsörjningen att bli ytterst begränsade. Jag utgår från att de förhandlingar som energiministern nämner i sitt svar till mig innefattar en allvarlig avsikt att ge danskarna besked i januari, så att vi har möjligheter att utnyttja de förutsättningar som finns i Sydgasområdet och ta till vara den energikälla som gasen utgör. Jag skulle bara, innan jag slutar, vilja peka på det faktum att den här frågan också är intressant ur en annan synpunkt som jag nämnde i början av mitt inlägg, nämligen när det gäller den gasteknologiska sidan. Där sade näringsutskottet bl.a., att om naturgas skall introduceras i Sverige är det nödvändigt att forskningsoch utvecklingsverksamheten inom gasteknologins område förstärks.
Herr talman! Jag vill bara än en gång understryka det intresse som regeringen hyser för den här frågan. Vi hoppas verkligen att det skall bli ett avtal, men en förutsättning är att vi får tillfredsställande garantier från dansk sida för en långsiktig försörjning av gas. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna få det.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om jag anser att svenska företags kortsiktiga exportintressen skall tillåtas överflygla en politik som syftar till att stärka de demokratiska krafterna i världen. Vad som åsyftas är att Exportkreditnämnden lämnat förhandsbesked till en svensk bank att nämnden är beredd utställa garanti för ett lån avsett att finansiera export av utrustning till Chile. Beslutet är fattat enligt de riktlinjer som fastställts av riksdagen. Beslut i Exportkreditnämnden avspeglar inte regeringens inställning till regimen i Chile. Vi förbehåller oss rätten att fördöma övergrepp mot mänskliga rättigheter även i länder med vilka vi upprätthåller handelspolitiska förbindelser.

Herr talman! Förtrycket ökar i Chile. Situationen i Chile har inte förbättrats under det senaste året, snarare har den i många avseenden förvärrats. Det konstaterar FN:s särskilde rapportör om de mänskliga rättigheterna i Chile i en rapport i samband med en debatt i generalförsamlingens tredje utskott. Övergreppen och förtrycket fortsätter. I rapporten talas om fortsatta ”allvarliga kränkningar av rätten till liv, till frihet och till fysisk säkerhet”. Det påpekas att antalet fall av tortyr och misshandel av fångar som kommit till rapportörens kännedom är större än under de två föregående åren. Allt fler människor som gripits för facklig eller politisk verksamhet eller för att ha deltagit i fredliga demonstrationer utsätts för förnedrande behandling, misshandel eller t.o.m. tortyr. Det är mot denna bakgrund man måste se och bedöma det faktum att Exportkreditnämnden beviljat L M Ericsson en stor statlig garanti för export till Chile. LM-projektet är i storleksordningen 500 milj.kr. Statens åtagande sträcker sig upp till ett tak på 350 milj.kr., inkl. räntor. Stödformen är en s.k. S-garanti — en nyinrättad garanti som täcker in större risker än normalt med tanke på den ”samhällsnytta” som en eventuell order kan ge. Chilebeslutet är det första som har fattats. Det är också första gången sedan juntans blodiga kupp 1973 som staten ger mer omfattande stöd till 5 Chileexport. Herr talman! Denna åtgärd är ett direkt stöd till militärjuntan i Chile. Den är ett slag i ansiktet på alla dem som lidit i juntans fängelser, på alla dem som tvingats lämna sitt hemland Chile på grund av förtrycket och på alla dem som kämpar för att få bort juntan och återställa demokratin. Beslutet av Exportkreditnämnden är en skam för vårt land. Den fråga jag ställde till utrikesministern var: ”Anser utrikesministern att svenska företags kortsiktiga exportintressen skall tillåtas överflygla en politik som syftar till att stärka de demokratiska krafterna i världen?” Jag beklagar utrikesministerns svar, som inte är något som helst avståndstagande från Exportkreditnämndens stöd till juntan i Chile. Den nuvarande regeringen anser tydligen att företagens kortsiktiga exportintressen skall gå före allting annat. Det är inte bara en kortsynt utan också en reaktionär inställning, som skarpt måste fördömas.
Herr talman! Jag har inget att invända mot C.-H. Hermanssons beskrivning av förhållandena i Chile. Men sedan måste jag göra en distinktion. Vilken skall den svenska reaktionen bli? Vi kan protestera, ensamma eller tillsammans med andra, i internationella organisationer etc., och vi kan inleda olika åtgärder på sanktionsområdet. Mig veterligen har ingen utöver vpk aktualiserat tanken att vi skall påbörja en egen handelsblockad mot Chile. Men det är just en sådan unilateral handelsblockad som skulle vara förutsättningen för det ingripande gentemot Exportkreditnämnden som C.-H. Hermansson kräver av regeringen. Jag tror att — dess värre — den enda effekten av en blockad, etablerad av Sverige ensamt, skulle bli att man avtrubbade ett instrument som kan behövas i vissa lägen, t.ex. visavi Sydafrika.

Herr talman! Utrikesministern frågar: Vilken skall den svenska reaktionen vara gentemot det förtryck som utövas mot folket i Chile? Och han säger att de enda här i riksdagen som kräver en handelsblockad, riktad mot juntan i Chile, är företrädarna för vänsterpartiet kommunisterna. Det är möjligt att den bedömningen är riktig. Det förefaller så, att döma av det faktum att våra motioner om bojkottåtgärder har avslagits av de övriga partierna. Men jag vill erinra om att det såväl i Chile som ute i vårt land finns starka stämningar för en sådan handelsblockad. Många människor anser att det är att föra en dubbel och cynisk politik, om man å ena sidan fördömer vad som händer i Chile och å andra sidan genom exportkrediter och handel ger ett stöd till juntan i Chile. Jag delar denna mening. Regeringen kan heller inte undandra sig sitt ansvar i den här frågan. Regeringen — och särskilt utrikesministern — kan inte låta bli att ha en mening om det faktum att Exportkreditnämnden genom sitt beslut ger ett direkt stöd till militärjuntan i Chile. Vad anser utrikesministern om Exportkreditnämndens beslut? Var det riktigt eller var det oriktigt? Vill han försvara det eller vill han fördöma det? Tystnad på denna punkt måste tolkas som ett godkännande av det statliga stödet till juntan i Chile. En sådan tystnad skulle ytterligare förvärra de negativa verkningar för Sveriges internationella anseende som Exportkreditnämndens beslut redan har haft.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar, fattar Exportkreditnämnden sina beslut inte på order från utrikesministern eller någon annan minister utan enligt de riktlinjer som antagits av riksdagen. Om Carl-Henrik Hermansson är missnöjd med riktlinjerna, går det ju för sig att motionera om att de ändras, så att Exportkreditnämndens beslut skall vara politiskt grundade och inte ha med exportfrämjande syften att göra. T. v. gäller alltså de riktlinjer som antagits av riksdagen, och det är bara dem jag kan hålla mig till. C.-H. Hermansson anser att det är en cynisk politik att bevilja exportkreditgarantier till länder vilkas interna förhållanden eller utrikespolitik man ogillar. Jag tror att vi bör akta oss för att driva den linjen, för det skulle omöjliggöra för Sverige och för de 84 andra länder från olika delar av världen, öst som väst, som bedriver handel med Chile att samtidigt med detta handelsutbyte utöva en hård politisk press på landet. Jag kan inte inse att det är cyniskt eller uttryck för dubbelmoral att göra åtskillnad mellan handelspolitik och utrikespolitik.
Herr talman! På den senare punkten har jag en annan uppfattning än utrikesministern. Det handlar här inte om att Exportkreditnämnden bara följer riktlinjerna enligt riksdagens beslut. Formellt gör det visserligen det, men Exportkreditnämnden måste ju alltid göra en prövning av vad den företar sig. Det här är det första beslut nämnden fattar enligt de nya normerna oms.k. S-garantier, och det är första gången staten går in med ett stort stöd för handeln med juntan i Chile. Och detta är, herr talman, uppseendeväckande. Lika uppseendeväckande är det att utrikesministern och regeringen inte har någon som helst mening om detta, utan förefaller att tyst stödja något som i realiteten innebär ett stort handtag till förtrycket i Chile mot de arbetande människorna.
Herr talman! För det första är inget beslut fattat ännu. Nämnden har bara ” givit ett förhandsbesked. För det andra är det faktiskt inte Exportkreditnämndens sak att fatta beslut på politiska grunder. Om C.-H. Hermansson ett ögonblick lägger av demagogin och håller sig till vad som faktiskt gäller här, så tror jag att han borde kunna acceptera de regler efter vilka Exportkreditnämnden har att fatta sina beslut. C.-H. Hermansson säger också att jag inte har någon mening om detta. Visst har jag det! Jag har den mening som jag just nu har givit uttryck åt, nämligen att vi kan arbeta efter de regler som gäller för Exportkreditnämnden och att vi kan fullfölja de åtaganden vi har på handelspolitikens område, inom GATT och andra internationella organisationer, samtidigt som vi ger uttryck för vår avsky i fråga om brott mot de mänskliga rättigheterna i Chile och i en rad andra länder med vilka vi upprätthåller handelspolitiska förbindelser.
Herr talman! Vad utrikesministern här säger är i långa stycken vilseledande. Det handlar inte om huruvida Exportkreditnämnden skall fatta sina beslut utifrån rent politiska grunder eller inte. Det handlar här om att man infört en ny stödform, s.k. S-garanti, som skall täcka in större risker än normalt med tanke på den s.k. samhällsnyttan. Menar verkligen utrikesministern att det är förenligt med svensk samhällsnytta — detta ord taget i vid mening — att ett så omfattande stöd ges till militärjuntan i Chile? Det är den frågan utrikesministern måste svara på.
Herr talman! Det är förenligt med svenskt intresse att svensk industri kan exportera sin produktion. Det är detta som det svenska välfärdssamhället i stort sett är uppbyggt på. Det är möjligt att C.-H. Hermansson har en annan mening och att han tycker att vi bör avstå från att bedriva handel med andra länder än sådana som vi accepterar — vilka det nu kan vara enligt C.-H. Hermanssons mening. F. ö. är ännu inte något beslut fattat i EKN. Vi vet alltså inte om det kommer att bli en S-garanti eller inte. Vad vi vet är att EKN har sina regler att hålla sig till, och det gäller för nämnden att göra en kreditvärdesbedömning i fråga om det här projektet. Utfaller den bedömningen så att det är tveksamt om man bör gå in med en vanlig exportkreditgaranti eller inte, så kan man ta särskild hänsyn till sysselsättningsproblem i Sverige. Jag har en känsla av att C.-H. Hermansson och hans parti i andra sammanhang inte brukar mena att sådana synpunkter som baseras på att man vill skapa förutsättningar för sysselsättning i Sverige är totalt likgiltiga. Nu råkar det vara en prövning som handlar om Chile, men samma regler gäller givetvis även i fråga om andra länder.
Herr talman! Sysselsättningen inom en så stor koncern som L M Ericsson kan klaras utan affärer med militärjuntan i Chile, vars terror verkligen stått i centrum för den internationella uppmärksamheten. Utrikesministern kan väl f. ö. inte mena att vi skall begå vilka nedrigheter som helst med hänvisning till Sveriges inre ekonomiska läge. Här handlar det ju om en direkt, statlig stödåtgärd som hjälper juntan och som stärker dess position i kampen mot de demokratiska krafterna i Chile. Vi har infört speciella regler när det gäller handeln med Sydafrika. Det finns en stark opinion för speciella regler också när det gäller handeln med Chile. Vi talar här konkret om Chile, och inte om något allmänt problem som att handeln skall följa politiska hänsyn. Det är Chile vi talar om, och det finns speciella skäl— de känner utrikesministern mycket väl till också från debatten i FN - för att man gentemot juntan i Chile tillämpar en stark restriktivitet när det gäller handeln.
Herr talman! Det finns en stark opinion som kräver åtgärder mot många länder, Chile och en rad andra, även om det råkar vara Chile som är aktuellt just i den här debatten mellan C.-H. Hermansson och mig. Om vi menar att sanktionsinstrumentet skall kunna användas i vissa lägen — därvidlag tror jag att vi är överens — måste vi acceptera att man inte bör använda sanktionsinstrumentet i varje läge där man ogillar en annan regim. Av detta skäl har vi infört något så pass unikt i världen som förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika samtidigt som vi avstått från att använda samma instrument eller liknande instrument gentemot andra regimer som vi också ogillar. Vi har gjort detta gentemot Sydafrika, eftersom Sydafrika vad gäller systemets grymhet är unikt.
Herr talman! Min poäng är just att förhållandena i Chile är av en sådan unik beskaffenhet att det är befogat att tillämpa särskilda regler när det gäller handeln med den därvarande militärjuntan. Det var just därför jag ställde min fråga till utrikesministern.
Herr talman! Om förhållandena i Chile vore unika, skulle jag vara mycket glad, men som C.-H. Hermansson väl känner till är det tyvärr inte så, vare sig på den latinamerikanska kontinenten eller i övrigt.
Herr talman! Jag vill bara hänvisa till den bedömning som jag citerade och som gjorts av FN:s specielle politiske rapportör när det gäller förhållandena i Chile. Jag tycker att hans rapport styrker den ståndpunkt jag intagit i denna debatt.